Herr talman! I en replik till mitt inlägg säger sig kommunikationsministern sträva efter en rationellt väl fungerande kollektivtrafik. Men han delar min uppfattning om nödvändigheten av ändringar i yrkestrafiklagstiftningen. Han anser det också nödvändigt med ett ändrat huvudmannaskap. Åtminstone uppfattade jag hans replik på det sättet. Han tycker dessutom att vi bör få ett ändrat bussbidragssystem. Men vem är skuld till de här bristerna, säger han.

Vi skulle ha fått en proposition i fjol höst om den socialdemokratiska regeringen suttit kvar. Enligt de uppgifter jag har finns det eller har åtminstone funnits ett färdigt lagförslag inom kommunikationsdepartementet, som även remissbehandlats. Men det har inte kommit längre. Vad jag vill säga är att vi i dag saknar instrument för att genomföra en rationell busstrafik i länet. Utredarna har med stor samstämmighet pekat på lösningar som skulle ge oss ett sådant instrument. Flera förslag får inga budgetmässiga konsekvenser alls, andra har en mer omfördelande karaktär. Vad är det då som hindrar regeringen att lägga fram förslag i de avsnitt av trafikpolitiken som inte på något sätt är kostnadskrävande men som skulle kunna få en avgörande betydelse för en rationell busstrafik? Om jag uppfattade kommunikationsministern rätt måste min sista fråga bli: Kan vi räkna med att kommunikationsministern i vår lägger fram förslag till en reformering åtminstone på de tre områden vi talar om här?

Herr talman! Mitt förra inlägg inledde jag med att beklaga att vi diskuterar å ena sidan detaljfrågor, å andra sidan allmänna principer på trafikpolitikens område. När jag sade detta kunde jag konstatera att herr kommunikationsministern nickade instämmande. Men när sedan kommunikationsministern kom upp i talarstolen sade han: Nu har debatten blivit än mer förvirrad, för nu har herr Hugosson varit uppe och hänvisat till en proposition om vägpolitik. Att jag gjorde detta berodde på att kommunikationsministern i sitt interpellationssvar hänvisat till just detta. Han säger att det trafikpolitiska reformarbetet ingalunda har avstannat. Regeringen har här lagt en proposition. Jag försöker då visa att den propositionen på intet sätt svarar till de krav riksdagen har ställt sedan 1974. Med stor förvåning konstaterar man den metamorfos som folkpartiet har genomgått när dess nuvarande talesman herr Sellgren angriper herr Zachrisson och mig för att vi tar upp denna debatt i dag. 1974 var det folkpartiet med herr Gustafson i Göteborg och herr Sellgren i spetsen som i trafikutskottet krävde — trots att kommittén för långsiktig vägplanering inte var klar — att riksdagen skulle skriva till regeringen att vi ville ha en plan om den långsiktiga vägpolitiken. Nu får vi ingen sådan plan och jag citerar vad kommunikationsministern säger i sin proposition som vi skall behandla så småningom: ”Regeringen avser att i början av 1978 lämna vägverket och länsstyrelserna de föreskrifter, vilka upprättandet av fördelningsplanerna skall baseras på. Därvid kommer frågan om det bedömda framtida resursutrymmet att behandlas.” Men vad är det riksdagen har begärt? Jo, riksdagen har begärt att få en vägplan i vilken vi får ta ställning till de olika konkreta frågorna. Jag ställde en mängd frågor till kommunikationsministern, men jag fick inget svar. Det är verkligen förvånande att herr Sellgren icke har ett ord att säga om detta, trots att herr Sellgren och folkpartiet var de som 1974 drev frågan hårdast i trafikutskottet. Vad är det vi har sagt, herr Zachrisson, herr Konradsson, jag och andra socialdemokrater, här i dag? Jo, vi har sagt: Presentera en principproposition på trafikpolitikens område! Vi har förståelse för det statsfinansiella läget, men redovisa för riksdagen de principer som den nuvarande regeringen anser skall ligga till grund för den framtida trafikpolitiken! Det är bara detta vi har aktualiserat, och vi tror att det är utomordentligt väsentligt att alla de människor som har att syssla med den framtida trafikpolitiken får klart för sig vad det är för allmänna principer som skall ligga till grund för den. Är det strikt företagsekonomiska bedömningar som skall ligga till grund för trafikpolitiken, eller skall vi väga in samhällsekonomiska bedömningar i den? Vi hävdar det sistnämnda, och successivt har trafikpolitiken på senare år under den socialdemokratiska regeringen riktats in mer och mer på ett samhällsekonomiskt tänkande. Det är de principerna vi har efterlyst i dag. Vi beklagar mycket djupt att vi icke får den här propositionen. Vi beklagar att kommunikationsministern icke har kunnat få regeringen med sig. Och vi beklagar att vi uppenbarligen icke får ta ställning till den framtida vägpolitiken i enlighet med riksdagens beslut 1974, 1975 och 1976 — beslut som folkpartiets talesman nu icke har ett enda ord att säga om. Herr Sellgren nämnde icke med ett ord sjöfartspolitiken och de framtida sjöfartsavgifterna, trots att herr Sellgren så sent som i år i Nordiska rådet har skrivit om att det gäller för svensk trafikpolitik att slå vakt om Nordens enda centralhamn i Göteborg. Genom det förslag som regeringen lagt när det gäller utformningen av de framtida sjöfartsavgifterna riskerar Sverige — och Skandinavien och Norden — att bli av med den enda centrala hamn vi har för transoceant gods. Jag har ställt frågor till kommunikationsministern på vägpolitikens område och på sjöfartspolitikens område, men jag har icke fått något svar. Jag beklagar detta, därför att det gäller utomordentligt viktiga frågor för det svenska näringslivet. I den situation som svenskt näringsliv befinner sig i och i den ekonomiskt allmänt bekymmersamma situation som Västeuropa befinner sig i tror jag att det är utomordentligt viktigt att vi även på trafikpolitikens område ser till att styra över investeringar så att vi stärker näringslivet i framtiden. För det vi talar om, herr kommunikationsminister, är i förlängningen ytterst näringspolitik. Hur skall svenskt näringsliv kunna klara sig i en framtid? För det krävs en samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik. Det är ytterst beklagligt att inte riksdagen får möjlighet att ta ställning till denna fråga i år.

Herr talman! Låt mig först ännu en gång återkomma till de av SJ konstruerade nya personvagnarna. Man har frågat mig om jag har tagit kontakt med SJ-ledningen. Jag har haft många samtal med SJ-ledningen om de här vagnarna. Utan att tillskriva mig någon del i de förändringar som har skett under utformningen av vagnarna vill jag bara konstatera den lilla detaljen att det från början var tänkt att varje vagn skulle utrustas med en toalett men att det kommer att finnas två. Jag vill rätta till några fel som har förekommit här. Stolarnas ryggstöd kommer att vara fällbara. Det var inte tänkt så från början, men det kommer de att vara. Sätena kommer att bli smala, har man sagt, men det blir ingen skillnad mot nuvarande bredd. I andra klass är bredden på en dubbelstol över armstöden 1 115 mm. I de nya vagnarna kommer måttet att vara detsamma, I 115 mm. Man har sagt att avståndet mellan stolarna blir så litet att vagnarna kommer att likna charterflygplan. I 1970-talets ombyggda vagnar är avståndet mellan stolarna i andra klass 930-950 mm. I den nya vagnen blir det 930 mm. Det är inga skillnader, mina vänner. Dörrarnas bredd i de på 1970-talet ombyggda vagnarna är 650 mm, i de nya vagnarna 800 mm. Det är klart att det inte är en så stor bredd att den på något nämnvärt sätt gör vagnarnas fyllning med eller tömning av passagerare snabbare, men den bredden medger för den som är rörelsehindrad att ha hjälp vid ingåendet i eller utgåendet ur vagnen. De nuvarande dörrarna är så smala att detta inte är möjligt. Jag menar att dessa förbättringar gynnar alla passagerare utom de rullstolsbundna. Vad jag tillkännagav i min förra replik var att vi kommer att uppdra åt SJ att i samråd med representanter för de handikappades organisationer och Handikappinstitutet utforma en speciell vagn som är ägnad att möjliggöra för rullstolsbundna att åka tåg. Men alla vagnar kan i all rimlighets namn inte göras på det sättet. De aktuella 150 vagnarna, som kommer att påbörjas nästa år och varav de första skall vara i trafik 1979, kommer aldrig att kunna användas av rullstolsbundna. Men vi skall utforma en specialkonstruerad vagn för rullstolsbundna, och vi skall ge SJ speciella pengar för att anskaffa sådana vagnar. Ni förstår väl att man aldrig kan komma därhän att rullstolsbundna män niskor kan ta sig upp i och fram genom alla vagnar i alla tåg. Det är en orimlighet, och den sanningen måste vi se i vitögat. Men får vi en specialgjord vagn för rullstolsbundna, vilken kan kopplas till de mindre frekventa tågen eller på ett eller annat sätt beställas — jag vet inte vilken metod man skall använda — blir det ett enormt framsteg, som möjliggör för rullstolsbundna att som vanliga passagerare använda järnvägen. Jag skulle därför vilja råda kritikerna av den nya vagnen att lugna sig litet grand, att vänta och se. När vagnen kommer är jag övertygad om att flertalet av dem som nu är kritiska blir positivt överraskade. Det största felet med den här vagnen är att den på ett olyckligt sätt har fått en negativ PR. Här har sagts att man förväntar sig att jag skall ingripa, att man har krav på mig att jag skall stoppa den nya vagnen, osv. Jag skulle vilja fråga dem som ställer det kravet: Hur menar ni att man skall göra? Här har SJ fått ett anslag, till vilket icke knutits några villkor. Det finns inga formella möjligheter enligt våra grundlagar att gå in och säga: Ni får inte använda pengarna på det eller det sättet. Börje Nilsson talade om risker för att de nya vagnarna skulle vara svåra att utrymma vid brand. Jag vill erinra om att det kommer att finnas nödutgångar, som gör det möjligt att utrymma en sådan vagn lika snabbt som en vanlig med dörrar i båda ändar. Börje Nilsson sade också att jag var på reträtt när jag hade kungjort att en utredning skulle göras om framtagandet av en specialvagn, i vilken rullstolsbundna kan åka. Han sade att departementet tillsammans med SJ-ledningen skall göra en sådan utredning. Det är inte meningen. Departementet kommer att uppdra åt SJ att tillsammans med representanter för de handikappade göra en sådan konstruktion. Ingemar Konradsson efterlyste på nytt förslag till riksdagen om ändrat huvudmannaskap, om nytt bussbidragssystem och om ny yrkestrafikförordning. Jag har redan sagt att det kommer förslag till riksdagen i dessa frågor under nästa år. Jag delar Kurt Hugossons uppfattning att vi skall väga in samhällsekonomiska faktorer vid den trafikpolitiska bedömningen.

Den ena handen måste veta vad den andra gör. Vi måste väga in sådana samhällsekonomiska argument vid dessa bedömningar. Men vi måste då ha klart för oss att det kostar pengar, och att vi får betala vad det kostar.

Därvidlag ligger förbättra kollektiv naturligtvis Göteborg väl till. Men riksdagen har under lång tid varit enig om principen för sjöfartsavgifternas uttagande, nämligen att sjöfartsverkets kostnader skall bestridas med dess intäkter. Vi har hittills bara haft att effektuera detta riksdagens beslut. Jag vågar påstå att den beklagliga höjning av avgifterna som vi nu måste företa får en likformig effekt på västoch östsidan av vårt land.
Herr talman! Jag förstår att de kommentarer jag gjorde till herr Hugossons och herr Zachrissons inlägg sved ordentligt i skinnet på herr Hugosson.

Det är riktigt och bra. Vad vi gjort tidigare och vad vi gör i dag visar att jag inte genomgått någon metamorfos. Den förvandling som inträffat kanske herr Hugosson får söka litet närmare sin egen sfär. Herr Hugosson drar in frågorna om vägplaneringen och sjöfartspolitiken. Men i dag diskuterar vi inte de propositionerna, herr Hugosson. Man skall väl inte behöva ha två debatter om dem! På något sätt har herr Hugosson tagit fel. Eller kanske har han bara tagit exempel från dessa områden för att visa vad han i övrigt vill ha sagt. Det må vara hänt. Men det är befängt och fåfängt att ha en debatt om den framtida vägpolitiken och om sjöfartsavgifterna i dag när propositionen just har framlagts, när vi inte sett några motioner och inte behandlat ärendet i utskottet. Men jag tackar herr Hugosson för hans omdöme att vi gjort bra insatser när det gäller vägplaneringen och sjöfartspolitiken i övrigt.

Herr talman! Kommunikationsministern har i kväll via massmedia meddelat att det inte blir någon ändring av de beställda SJ-vagnarna, men de blir i alla fall bättre för de handikappade — ungefär så är det uppläst i radio. Det är en felaktig upplysning till den svenska allmänheten. Kommunikationsministern plockar fram några tekniska förändringar såsom bredare dörrar. Det är bra att dörrarna blir bredare, men i stort blir det försämringar. De nya vagnarna blir trängre och definitivt sämre för den resande allmänheten än de nuvarande vagnarna är. Kommunikationsministern säger också att han skall ta fram en personvagn för rullstolsbundna. Det är en alltför låg ambition. Man måste sikta väsentligt högre och bereda handikappade personer möjligheter att åka med samtliga tåg och bussar. Hur skall man göra, undrar kommunikationsministern, det finns ju inga förpliktelser gentemot SJ när det gäller anslaget. Men det stora miss taget har kommunikationsministern gjort genom att inte lägga fram HAKO-utredningens förslag. I det finns lösningarna, och i det sammanhanget hade man fått ta ett beslut om hur de allmänna färdmedlen skall ordnas. Man skall inte enbart skylla på SJ — det stora misstaget begås av kommunikationsministern som inte lägger fram HAKO-utredningens förslag för riksdagen.

Herr talman! Herr Turesson har en förmåga att så där litet i förbigående strö löften omkring sig som man inte riktigt vet vad de egentligen är värda. Vi har fortfarande inte fått något rakt besked —- det kommer en nick och en halvkväden visa — om vad det blir av regeringens bedömning av trafikplaneringen och om dess övergripande syn på den kommande trafikpolitiken. Kommer det att presenteras sådana förslag, eller får vi vänta på dem tills det kommer en proposition någon gång i en grå framtid? Kommer de nu, så att vi i samband med att det nya regionala trafikplaneringsarbetet kommer i gång får en möjlighet att ha åtminstone det avstampet i diskussionen? På den punkten vill jag ha ett besked, gärna inläst till protokollet och inte bara en nick i bänken. Sedan sade herr Turesson också i förbigående och på ett ganska suddigt sätt att frågan om huvudmannaskapet i det regionala trafikarbetet kommer upp i vår. Hur då? Tar man då också upp frågorna om bussbidrag, den kollektiva trafiken, länskorten? Alla de frågorna skall tas upp tillsammans -— det står så i svaret. Är det en ny start på en löfteskarusell, att i vår skall vi få det som utlovas i svaret på min och andras interpellationer? Vad är det som skall komma i vår? Ge oss ett besked och inte bara en litet suddig genomgång i förbigående! Det är ganska viktigt att vi får veta vad det är för arbete som väntar oss, och för oppositionen är det viktigt att veta var den skall sätta in sitt arbete. Sedan bara några ord till den säregna debatten om SJ:s vagnar. Jag hade inte tänkt ta upp den — alla skyller ju på alla och ingen vill riktigt kännas vid ansvaret. Den här debatten har pågått ett halvår, herr Turesson. Det har varit en ganska bitter debatt. Det har förekommit demonstrationer, och de handikappade tycker att de har stångat sig blodiga mot väggar och dörrar utan att komma någon vart. Men herr Turesson står bara här och säger: Vad skall jag göra? Ge mig ett råd! Det är herr Turesson som har det politiska ansvaret för det här området. Varför har ni inte tagit initiativ till överläggningar mellan SJ och de handikappade för att försöka komma till rätta med detta problem? Det är regeringens uppgift att ta sådana initiativ. Det kostar inte heller några pengar. Man bör väl ändå utnyttja de möjligheter som står till buds och inte bara visa passivitet och handlingsförlamning och strö allmän välvilja omkring sig. När jag ändå har ordet vill jag säga ett par ord till herr Sellgren, som talar om fräckhet. Han berättade här vilka uttalanden folkpartiet gjort, att de handikappade har folkpartiets stöd, osv. Men, herr Sellgren, folk partiet sitter i den nuvarande regeringen. Den regeringen överger de handikappade, som folkpartiet genom sina allmänna uttalanden vill ge sitt stöd. Vänd er då till regeringen och se till att det blir någon kraft bakom orden och inte stannar vid en allmänt platt uttalande. Herr Hugosson har redan talat om herr Sellgrens förflutna i detta trafikpolitiska sammanhang, och jag skall inte närmare gå in på den diskussionen. Jag vill bara säga att så länge vi hade en socialdemokratisk regering i det här landet, så hade vi också en framtidstro. Vi löste då våra problem på ett socialt ansvarigt sätt, allteftersom de uppstod. Nu har vi en borgerlig regering, och den är på fanflykt från alla de löften om reformer som den strött omkring sig. Det gäller för övrigt alla de löften som de borgerliga ledamöterna i riksdagen har strött omkring sig på praktiskt taget alla områden. Det borde vara ganska skrämmande för herr Sellgren att besinna det.

Herr talman! Kommunikationsministern håller med mig om att vi skall driva en trafikpolitik på sjöfartens område som gör att vi slår vakt om den enda transoceana hamn vi har i Skandinavien. Detta är jag tacksam för. Kommunikationsministern har — det skall jag gärna medge — vid ett flertal tillfällen gett uttryck för vikten av att vi slår vakt om just Göteborgs hamn. Men i nästa mening säger kommunikationsministern: Riksdagen har ändock varit enig om principerna beträffande de statliga sjöfartsavgifterna. Låt mig på detta svara följande. 1970 hade vi en socialdemokratisk regering i detta land. Då var de statliga sjöfartsavgifterna över Göteborgs hamn 18 milj.kr. 1976 var det sista året som vi hade en socialdemokratisk regering. Då var de statliga sjöfartsavgifterna för Göteborgs hamn 30 milj.kr. På sex år hade det alltså skett en ökning med 2 milj.kr. per år. Enligt den proposition som nu ligger på riksdagens bord sker det en ökning från i runda tal 30 milj.kr. år 1976 till 58 milj.kr. 1978. Visserligen har vi en inflation i det här landet som vi aldrig tillförne varit med om, men den ökning som förutsättes i propositionen överstiger ju vida den inflation som den borgerliga regeringen har åstadkommit under 1977. Detta får dessa negativa konsekvenser ur trafikpolitisk synpunkt. Detta är, herr kommunikationsminister och herr Sellgren, en ytterligt stor fara för svenskt näringsliv om vi icke driver en sjöfartspolitik i det här landet som gör att vi klarar den transoceana sjöfarten. Jag sade tidigare att man inom näringslivet räknat ut att det kostar för svenskt näringsliv nära 350 milj.kr. per år, om vi blir av med den transoceana trafiken. Därför kan detta ur trafikpolitisk synpunkt icke vara rimligt. Sedan kan man föra vilka diskussioner som helst om de principer som skall ligga till grund för sjöfartsavgifterna. Herr Sellgren sade i ett inlägg att det är den tidigare oppositionen som sett till att vi fått KOLT-utredningen, HAKO-utredningen, den re gionala trafikplaneringen, den trafikpolitiska utredningen och mycket annat. Åtminstone skulle man väl tolka herr Sellgrens inlägg på det sättet trots att det ändå var den socialdemokratiska regeringen som tillsatte de här utredningarna och trots att utredningarna i princip var färdiga med sitt arbete 1975 och den socialdemokratiska regeringen år 1976 hade långt gående planer på en trafikpolitisk proposition. Men i dag har herr Sellgren inte ett ord att säga till sin kommunikationsminister om att vi inte ens kan få en principproposition på trafikpolitikens område. Och herr Sellgren är irriterad över att jag tar upp vägpolitiken och sjöfartspolitiken. Men jag har gjort det därför att kommunikationsministern i sitt interpellationssvar just hänvisat till de två propositioner som ligger på riksdagens bord. Och jag har försökt att i mina anföranden här tidigare i kväll visa att de på intet sätt svarar upp mot riksdagens enhälliga uttalande tidigare. Men herr Sellgren har inga svårigheter i kväll att klara upp den här frågan trots att han i opposition under flera års tid tillsammans med övriga borgerliga vänner i trafikutskottet angrep socialdemokratin för att den inte hade en framsynt trafikpolitik. Det är detta vi från socialdemokratiskt håll reagerar mot. Vi har också sagt att vi har förståelse för att det i det här statsfinansiella läget är svårt att plocka fram nya medel för att klara en utbyggnad samhällsekonomiskt sett på trafikpolitikens område. Men vi har sagt: Låt oss åtminstone få se vilka principer den borgerliga regeringen vill skall ligga till grund för trafikpolitiken. Herr Sellgren har emellertid ingenting att anföra på den punkten, trots att han under flera års tid varit en av de främsta talesmännen för detta här i riksdagen. Det är det som förvånar mig, att herr Sellgren är så till freds med den situation som vi hamnat i nu.

Herr talman!

Hela vagnarna behöver väl inte ändras. Det måste finnas möjlighet att på en hel del punkter, som De handikappades riksorganisation också påtalat i HAKO-utredningen, göra förändringar så att de handikappade lättare kan sitta i rullstol. Man kan väl ta bort stolarna i en viss del av vagnen i vissa vagnar — det finns helt säkert tekniska möjligheter till förändring. Jag anser att 200 miljoner, som vagnarna kommer att kosta, är väldigt mycket pengar, och vi skall ha vagnarna i många år. Det är oerhört viktigt att vi då får vagnar som är byggda så att de passar människorna. Jag har också i mitt anförande tagit upp att om vi får handikappanpassade vagnar så får vi vagnar som passar en mycket stor del av befolkningen i samhället — äldre, barnfamiljer och de som tillfälligt har handikapp. förbättra kollektiv Jag tror att statsrådet skulle tjäna väldigt mycket på att se över hur dessa vagnar kan förändras på ett vettigt sätt.

Herr talman! Jag hade inte avsett att ta mera tid av den här kvällsdebatten, men jag måste faktiskt ändå få lov att göra det ytterligare några minuter. Vi har ju fått veta att det besked kommunikationsministern lämnat till frågeställarna här i kväll lär ha gått ut via massmedia, närmast radion, i form av ett meddelande om att det inte blir några ändringar. Att något sådant har skett betraktar jag som en nonchalans mot riksdagen. Vi tar naturligtvis inte upp frågor här i riksdagen för det stora nöjet att få diskutera med herr Turesson, utan vi tar upp dem därför att vi har mött dessa problem ute bland allmänheten, där man också påtalat dem och krävt av oss att vi skall försöka göra någonting åt dem. Vi har då möjligheten att gå till regeringen — och här ber jag att statsrådet Turesson lyssnar! — och framföra dessa synpunkter från allmänheten. Men under tiden som vi i dag fört denna debatt har herr Turesson haft den goda smaken att meddela i radion att det inte blir några ändringar. Vad tjänar då denna debatt till, herr Turesson? Menar regeringen att riksdagen bara är en plats där vi skall sitta och trycka på knapparna för att få igenom våra förslag, och ingenting annat? Det verkar som om det framför allt när oppositionen har synpunkter inte finns någon anledning att avvakta tills debatten är slut innan massmedia meddelas. Men det kommer förmodligen en dag i morgon också, då massmedia kommer att efterhöra regeringens synpunkter och uppfattningar i olika frågor och också i den nu aktuella frågan. Därför hade det varit lämpligt att i dag avvakta debattens slut innan man gick ut och lämnade några kommunikéer. Uppriktigt sagt känner jag mig upprörd över inte bara att regeringen inte alls vill lyssna på vad de handikappade säger, utan också att regeringen behagar behandla riksdagen på det sätt som tydligen här har skett. När jag nu ändå har ordet, herr talman, vill jag säga att det har gått alltför mycket prestige i denna fråga. Det är alldeles uppenbart. Kommunikationsministern säger också att problemet ligger i att de vagnar vi diskuterar har fått alltför dålig PR. Men dessa vagnar borde kunna göra PR för sig själva om de bara vore så konstruerade att inte den breda allmänheten haft anledning att rikta kritik mot den utformning man givit dem. Jag måste också fråga herr Turesson om han på allvar menar att regeringen saknar möjlighet att påverka ämbetsverken, i det här fallet ett affärsdrivande verk som SJ. Detta är ingen detaljfråga — om det har vi varit ganska överens här i kväll, och det har heller inte kommunikationsministern bestridit. Frågan berör i stället de principer om integration i samhället av de handikappade som vi är eniga om. Jag menar att regeringen kan delge SJ-ledningen dessa principer, om man där inte själv ser betydelsen av dem när det gäller den praktiska hanteringen av en viss fråga. Gör man det, vidtar man inte åtgärder som innebär försämringar såsom man gjort när man genomförde detta med endast en inoch utgång i vagnarna. Detta innebär en klar försämring för såväl de handikappade som för oss övriga. Herr Turesson har inte försökt bestrida det, och det lär f. ö. vara ganska omöjligt. Jag tycker alltså att regeringens och kommunikationsministerns passivitet i denna fråga är synnerligen anmärkningsvärd. Den vittnar inte om att de många löftena om en ny politik på detta område är någonting som regeringen avser att leva upp till. Svenska folket — jag vågar säga det — vill inte ha de här vagnarna, och då ligger det makt uppå att såväl regeringen som riksdagen medverkar till att man också slipper att få dem.

Herr talman! Låt mig först rikta en vänlig maning till Lars Henrikson att kalmera sig något. Vad vet Lars Henrikson om vad som har sagts i radio i kväll? En sak vet emellertid jag, och det är att jag inte har haft någon som helst kontakt med Sveriges Radio i den här frågan. Men det är tänkbart att Sveriges Radio på något för mig okänt sätt har kommit över mitt interpellationssvar, som är en offentlig handling, och refererat det och dragit sina slutsatser. Men därifrån till att beskylla mig för att visa sidovördnad mot riksdagen är steget verkligen stort, och jag undanber mig sådana beskyllningar. Lars Henrikson beskyller mig för att vara passiv och menar att jag inte har haft de kontakter med SJ:s ledning som jag borde ha haft. Jag kan försäkra Lars Henrikson liksom övriga, t.ex. Bertil Zachrisson som har riktat samma beskyllningar mot mig, att jag har haft upprepade kontakter, långa samtal, jag har ordnat att samtal och överläggningar mellan SJ-ledningen och de handikappades representanter kommit till stånd. Jag har naturligtvis icke haft någon möjlighet att påverka hur samtalen har förlöpt, för jag har inte varit närvarande, men jag har verkligen inte varit passiv i de här frågorna. Margot Håkansson säger att det finns prestige i detta. Men jag vet inte, det är svårt att bedöma sig själv. Jag har alltid haft mycket svårt att lägga prestigemässiga synpunkter på mig själv. Det är möjligt att jag har fel, men jag har svårt att tro det. Både Margot Håkansson och Börje Nilsson blandar ihop två saker, nämligen handikappade och rullstolsbundna. Jag hävdar att för de handikappade som har rörelsesvårigheter men som icke är rullstols förbättra kollektiv bundna och även för gamla människor, innebär de nya vagnarna fördelar, de är bekvämare och bättre. Men de är inte så bra för de rullstolsbundna att dessa kan ta sig in i dem själva och sköta sig själva i dem. Naturligtvis är det lättare för rullstolsbundna människor att bäras in i de här vagnarna, eftersom dörrarna är bredare. HAKO-utredningen konstaterade på s. 94 under rubriken Järnväg: ”Järnvägen som har stor betydelse för flertalet handikappades interregionala resor är särskilt svår att på kort sikt anpassa till de gravt handikappades behov. Svårigheterna avser i huvudsak avoch påstigning, förflyttning i och mellan vagnarna liksom utnyttjandet av de f. n. otillräckliga toalettutrymmena.” Det är riktigt. Det är väldigt svårt för att inte säga omöjligt att mycket snabbt göra om hela järnvägssystemet med dess 1 400 vagnar, miltals med perronger, stationer som inte är anpassade, som saknar hissar och sådant. Det går inte att göra på en gång. Vi får ta ett steg i taget. Och det steg som jag nu har kungjort i dag att vi kommer att ta, det är att se till att vi får vagnar som är speciellt anpassade för rullstolsbundna människor, förutom att de här vagnarna, som vi nu har ägnat så mycken uppmärksamhet, inte minst i kväll, blir bekvämare för rörelsehindrade människor. Vad sedan beträffar Kurt Hugossons återkommande tal om sjöfartsverkets avgifter är jag den förste att beklaga att vi måste höja de avgifterna. Men den främsta anledningen till att höjningen blev så stor är att sjöfartsverket har dragits med flera års eftersläpande underskott, vilket har ackumulerat en skuld till staten på över 60 milj.kr. Den gamla regeringen har inte sett till att sjöfartsverket har levt efter riksdagens princip att verkets intäkter skulle täcka kostnaderna. Verket har därför dragit på sig en stor skuld, som vi nu måste försöka beta av. Och det gör vi inte på en gång. Men vi börjar att beta av den skulden, och det är det som gör att vi nu är tvungna att höja avgifterna kraftigare än vad den allmänna prisökningen i och för sig berättigar till.
Herr talman! Bertil Zachrisson vände sig till mig och sade bl.a. med ett drag av desperation att så länge vi hade en socialdemokratisk regering hade vi framtidstro. Men vad har ni gjort? Satt ni bara där och hade framtidstro? Det som ni kritiserar i kväll är till stora delar vad som redan kunde ha gjorts. Och nu kräver ni att det på mindre än ett år skall göras vad ni har suttit så länge och haft framtidstro om! Den som skall besinna sig är inte jag utan snarare herr Zachrisson. Sedan har Kurt Hugosson väldigt bråttom. Han har så bråttom att han redan i dag vill diskutera vägplaneringen och sjöfartsavgifterna, alltså frågor som skall komma upp längre fram. Delvis har han emellertid nu fått svar på sina frågor av kommunikationsministern. Men herr Hugosson har så bråttom att ta upp dessa frågor att han lämnar fel uppgifter om utredningarnas färdigställande. Han sade att samtliga utredningar var klara 1975. Det är alldeles fel! På hösten 1976 gick remisstiden ut för periodkortsutredningen. Ett litet vänligt råd, herr Hugosson: Spara på krutet till dess vi kommer till behandlingen av de här propositionerna!
Herr talman! Bara ett litet klarläggande till kommunikationsministern om vem det var som var prestigebunden. Jag avsåg inte statsrådet Turesson utan en viss generaldirektör i SJ. Sedan hoppas jag också att jag i mitt anförande lyckades få fram att det med litet diplomati från statsrådet Turessons sida säkert går att göra de förändringar som det här har talats om. Man kan säkert göra tekniska förbättringar iden typav vagnar som nu har beställts. Det är väl så att den första vagnen alltid är en prototyp, som man redan från början kan göra ändringar i. Det blir väl dyrare att göra ändringarna sedan. Säkert finns det också klara fördelar med dessa vagnar — som statsrådet här sade - men det finns också klara nackdelar. Vad sedan gäller de handikappade vill jag inte hålla med om att det där föreligger en sammanblandning. Vi har ju handikappade av olika grader. Och dessutom har vi ett samhälle som egentligen också är handikappat, därför att det inte tar hand om och inte tar hänsyn till att vi människor har olika möjligheter att utnyttja samfärdsmedel och annat. Det är väl så, statsrådet Turesson, att vi i högre grad än vi gjort förut måste se till att samhället anpassas till individernas möjligheter att utnyttja samfärdsmedlen. Vi kan ju inte se bort ifrån att de rullstolsbundna kanske är just de människor som allra bäst behöver komma ut och resa med tåg längre sträckor. Det kanske är deras enda möjlighet att uppleva omvärlden och uppleva något annat. Därför tycker jag det är oerhört viktigt att man bygger nya vagnar på sådant sätt att också de handikappade har möjligheter att utnyttja dem. Jag har inte på något sätt menat att man kan få hela transportväsendet ombyggt på en gång, men när det gäller nyoch ombyggnader är det mycket väsentligt att man tar uppalla de synpunkter som vi nu under rätt många timmar har diskuterat.
Herr talman! Först bara ett par ord i förbigående till herr Sellgren. På den tiden det begav sig hade också han en framtidstro. Då var han ivrigt verksam i denna kammare och kom med olika förslag. Men i dag har han tappat sugen totalt. Med någon freudiansk tolkning skulle man möjligen kunna inbilla sig att herr Sellgren egentligen sitter och önskar sig tillbaka till den tid när han hade en socialdemokratisk regering att skälla på. Då vågade han stå upp och föra en debatt. Men i dag tiger han utomordentligt stilla på den här punkten, och det är kanske visligt. Herr Turesson flyr hela tiden in i detaljfrågor. Han undviker en diskussion om den övergripande trafikpolitiken, och det är naturligtvis symtomatiskt. Jag förstår att det är besvärande och pinsamt att inte förbättra kollektiv kunna förverkliga de vallöften som ställs ut. Men det hör faktiskt till respekten för parlamentet att i varje fall försöka svara på de frågor som ställs. Jag skall inte upprepa dem, eftersom jag inte vill ta kammarens tid i anspråk för det nu, men herr Turesson har ytterligare en chans att åtminstone försöka ge ett svar.

Herr talman! När någon av den nuvarande regeringens ledamöter har det litet svårt i debatten, försöker man göra gällande att det rör sig om följder av den förra regeringens politik. Herr Turesson sade att problemen på sjöfartspolitikens område är en ackumulerad skuld som den förra regeringen ådragit oss. Det finns inte ett ord att läsa om detta i propositionen, där det presenteras ett nytt sätt för beräkning av sjöfartsavgifterna, där man överför kostnaderna för Vänertrafiken och Södertälje kanal på övriga hamnkommuner och där man dessutom övervältrar kostnader på Göteborgs hamn. Det är detta jag har tagit upp här i dag. Herr Sellgren säger att jag har så bråttom i dag, jag skall diskutera vägpolitik och sjöfartspolitik. Men varför tar jag upp de här frågorna, herr Sellgren? Jo, därför att kommunikationsministern i sitt interpellationssvar hänvisar till dem. Därför har jag i debatten försökt att visa på bristerna i regeringens förslag eller bristen på förslag. Jag sade i mitt inlägg att de flesta utredningarna var klara 1975. Herr Sellgren! Jag beklagar att remissbehandlingen av rabattkortsutredningen inte var klar förrän 1976, men det är ju ändå en detalj. I princip var förberedelserna för reformarbetet avslutade i så pass god tid, att om man hade haft en politisk vilja att presentera de principiella riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken, hade möjligheter härtill funnits. Samtliga utredningar är klara och remissbehandlade sedan lång tid tillbaka, så det argumentet kan herr Sellgren glömma bort. Det som fortfarande förvånar mig är att herr Sellgren inte med ett ord beklagat att riksdagen inte får möjligheter att ta ställning till den framtida vägpolitiken, utan att regeringen skall skicka över detta till länsstyrelserna och vägverket. Riksdagen får alltså inte de möjligheter som riksdagen beslutade om 1974, 1975 och 1976. Herr Sellgren vill inte diskutera den här frågan, trots att han har visat intresse för sjöfartspolitik och motionerat i Nordiska rådet, och det är, som sagt, detta som förvånar mig.
Herr talman! Då HAKO-utredningen skrev det som kommunikationsministern läste upp i sitt senaste inlägg utgick utredningen från att den befintliga vagnparken successivt skulle byggas om. HAKO-utredningen kände inte till den nya, stora beställningen på 150 personvagnar. När man nu skall tillverka ett så stort antal vagnar är det naturligtvis viktigt att man gör dem tillgängliga för handikappade och i övrigt gör dem så bra som möjligt för andra resenärer. Jag beklagar att regeringen inte vill medverka till att tillgodose de handikappades önskemål i denna för dem så viktiga fråga i vårt land.
Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad och bara ge ett svar, till Bertil Zachrisson. Han menar att min aktivitet skulle ha sjunkit väsentligt sedan vi fått en annan regering. Det är helt felaktigt. Man kan däremot undra om herr Zachrissons aktivitet har förändrats sedan vi fick en ny regering. Jag vill bara hänvisa till vad jag hittills har gjort på detta område. Vem var det t.ex. som först väckte en motion om SJ:s beställning av motorvagnar? Var det inte de aktiviteter jag bedrev som till sist ledde till en motion, sedermera följd av en motion också från socialdemokraterna, och som gav till resultat att motorvagnarna delvis kommer att produceras här i Sverige? Det kan gälla som svar både till herr Hugosson och till herr Zachrisson, som saknar min aktivitet så väldigt mycket. Ni kommer att få se mig aktiv även i fortsättningen. Jag vill gärna debattera frågorna när de ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat mig dels om det f.n. pågår arbete för att demokratisera och ändra säkerhetspolisens arbetsformer och för att trygga en demokratisk kontroll över verksamheten, dels, om så icke är fallet, vilka åtgärder jag ämnar vidta. Säkerhetspolisens arbete är känsligt och grannlaga. På grund av sin särskilda natur kan det inte bedrivas öppet på samma sätt som annan statlig verksamhet. Det är därför angeläget att statsmakterna fortlöpande har sådan insyn i säkerhetspolisens arbete att garantier finns för att det bedrivs i enlighet med de riktlinjer för verksamheten som har lagts fast. Att sådan insyn förekommer är också av betydelse för säkerhetspolisen själv. Med hänsyn till den sekretess som måste omge verksamheten är synpunkter från granskare som står utanför organisationen av värde. När säkerhetspolisen blir utsatt för kritik händer det ofta att man saknar möjlighet att bemöta den, eftersom fakta annars skulle kunna röjas som kan allvarligt skada verksamheten. I sådana situationer är det viktigt att det i allt fall står klart att insynen i verksamheten är betryggande. Jag vill erinra om att i styrelsen för rikspolisstyrelsen ingår sex av regeringen utsedda lekmannarepresentanter. De är alla ledamöter av riksdagen och har utsetts på förslag av de fyra största riksdagspartierna. Rikspolisstyrelsen leder säkerhetspolisens arbete. Detta innebär att säkerhetsfrågor ofta behandlas i styrelsen, vars parlamentariska ledamöter har möjlighet till full insyn i verksamheten. Vidare gäller att både justitiekanslern och justitieombudsmännen har full insyn i säkerhetspolisens verksamhet. Det förekommer således att dessa, antingen på grund av någon uppgift som har framkommit eller utan att särskild omständighet föreligger, undersöker olika förhållanden inom säkerhetspolisen. Så kontrollerar t.ex. justitiekanslern regelbundet tillämpningen av bestämmelserna om telefonavlyssning. Själv följer jag personligen och genom mina medarbetare verksamheten dels genom den rapportering som fortlöpande lämnas från rikspolisstyrelsens sida, dels på eget initiativ, t.ex. genom besök hos säkerhetspolisen. Jag besökte sålunda säkerhetspolisen i somras och informerade mig om bl.a. samarbetet med utländsk polis. Det skedde närmast mot bakgrunden av påståendena om att uppgifter om svenska medborgare skulle ha lämnats ut till den västtyska polisen. Jag kunde då konstatera att vad som framkom inte gav anledning till annan slutsats än att det aktuella samarbetet mellan säkerhetspolisen och västtysk polis står i överensstämmelse med de principer som statsmakterna har godtagit. Frågan har också utretts av justitieombudsmannen Anders Wigelius. I sitt beslut den 10 oktober 1977 säger han bl.a.: Under utredningen i förevarande ärende har jag inte funnit belägg för annat än att det åsyftade samarbetet med tysk polis bestått däri att denna försett svenska polismyndigheter med uppgifter som varit av betydelse för den svenska polisens spaning inom landet. Det förhåller sig alltså inte så som antytts att den svenska polisen här i landet utfört spaningar för den tyska polisens räkning. Justitieombudsmannen framhåller vidare att han inte funnit något som helst stöd för att det aktuella samarbetet skulle ha innefattat någon kränkning av de grundlagsfästa frioch rättigheterna. En av slutsatserna är också att utredningen inte gett justitieombudsmannen anledning att rikta kritik mot rikspolisstyrelsen eller någon befattningshavare där för det samarbete som i förevarande fall ägt rum mellan svensk och västtysk säkerhetspolis. Jag vill i detta sammanhang ta upp en annan fråga som Alf Lövenborg berör i interpellationen. Det sägs där att gränserna mellan säkerhetspolisens och kriminalpolisens verksamhet alltmer håller på att suddas ut och att säkerhetspolisen i hög grad ägnar sig åt uppgifter som skulle ligga på kriminalpolisen. Jag delar inte den uppfattningen. Det är naturligtvis i och för sig angeläget att en gräns upprätthålls mellan den verksamhet som faller på säkerhetspolisen och det arbete som skall utföras av kriminalpolisen. Enligt instruktionen för rikspolisstyrelsen har säkerhetspolisen bl.a. till uppgift att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. Det behöver knappast råda något tvivel om vad som i stort åsyftas med detta. Men någon helt strikt gräns varken kan eller bör upprätthållas. Rationella skäl talar bl.a. för att säkerhetspolisen fullföljer spaning och utredning, som aktualiserats som en säkerhetsfråga, även om det skulle visa sig att utredningen till en del kommit att avse förhållanden som även ligger inom kriminalpolisens normala verksamhet. En sådan följdutredning kan också leda till att förhållanden avslöjas som direkt berör rikets säkerhet. Jag kan peka på att det var det spaningsarbete som säkerhetspolisen utförde i utkanterna av terroristaffären som ledde till beslag av mer än 2 000 kg sprängämnen och till upptäckten av att en bro hade minerats i Stockholmsregionen. Jag finner inte anledning att i övrigt i detta svar gå in på de enskilda fall som behandlats i interpellationen. Säkerhetspolisens arbete och inriktningen av dess verksamhet ändras naturligtvis fortlöpande beroende på de krav som ställs på den, de resurser som ställs till förfogande och skiftningar i brottslighetens inriktning. Självfallet avser emellertid verksamheten hela tiden både att motverka spionage mot vårt land och att bekämpa terror och annat våld som är riktat mot rikets säkerhet. Jag har tidigare uttalat — och jag vill upprepa det nu — att jag anser att säkerhetspolisen gjort ett synnerligen förtjänstfullt arbete i terroristaffären. Jag har inte heller i övrigt funnit några omständigheter i säkerhetspolisens samlade verksamhet som ger anledning till att verksamhetens inriktning eller former nu skulle behöva reformeras eller att den nuvarande ordningen för insyn i verksamheten skulle behöva ändras. Avslutningsvis vill jag dock understryka att jag givetvis även i fortsättningen kommer att fortlöpande följa verksamheten inom säkerhetspolisens område och föranstalta om de ändringar som framdeles kan visa sig påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Romanus för svaret på min interpellation. Denna mynnade ut i två frågor: 1. Pågår det f. n. något arbete på att demokratisera och ändra säpos arbetsformer? Justitieministern har i kammaren gjort sig känd för att vara mycket korthuggen i sina besked. Han har här gått ifrån den principen, men innebörden i det långa svaret är sådan att han lika gärna kunde ha följt sina vanor och låtit svaret på båda mina frågor bli ett klart nej. Justitieministerns svar vittnar om stor belåtenhet med säpo. Det tycks vara liksom en sol utan fläckar när statsrådet gör sin bedömning. Jag hade åtskilliga debatter under en följd av år med justitieminister Geijer om polisiära frågor, bl.a. om säpos arbetsformer och möjligheterna att förbättra och demokratisera organisationen. Jag fick under våra debatter ofta det intrycket att han kände sig överkörd av säpo, att han inte alls var belåten med säpos agerande och att han var medveten om att säpos skygglapp för högerögat innebar en fara för demokratin och rättssäkerheten. Men han var uppbunden av hänsyn till en organisation och medveten om den gamla regeringens försyndelser och agerade med bundna händer. I dag medger den förre justitieministern att kritiken mot säpo i långa stycken var befogad och att det är dags att ompröva säpos organisation. I en intervju i Aftonbladet den 2 oktober framhåller Lennart Geijer bl.a. följande: ”Ja, jag gjorde besök hos säpo tillsammans med statssekreteraren för att se hur registreringen gick till i praktiken. Jag var till exempel närvarande när en ansvarig kommissarie gick igenom rapporterna från de lokala säpo-grupperna. Jag måste säga att jag blev förvånad över en del av dessa rapporter. Där fanns till exempel uppgifter om försäljning av partitidningar utanför Systembolaget och deltagande i demonstrationer etc. Alltså helt ointressanta uppgifter. Det försäkrades att sådana uppgifter inte föranledde någon registrering. Men det gav intryck av att det bland en del säpomän ute i landet rådde en eftersläpning i uppfattningen om vad som fick registreras och våra direktiv hade svårt att tränga ut i de yttersta förgreningarna av systemet.” Jag skall inte trötta kammaren med att relatera en lång rad konkreta fall om hur säpo agerar. Bara ett exempel, som anknyter till Lennart Geijers ord, är ju när det uppdagades att säpo i Kalix i Norrbotten rutinmässigt registrerade kommunisternas aktivitet i form av appellmöten och övrig normal politisk verksamhet. Nog är det väl på tiden att en sådan användning av skattebetalarnas pengar upphör? Jag har i interpellationen bara nämnt skandalen med den s.k. Morjärvsspionen. Det blev ett platt fall för säpo, som hypnotiserats av mannens lust att turista i länder med socialistisk samhällsordning och att han ibland också tycktes ha ganska gott om pengar. Men inte var han något fall för säpo, som efter mycken smälek fick släppa den anhållne spionen in spe. Hade mannen i fråga i stället berättat om resor till USA, Holland, Norge eller andra NATO-länder skulle säpos folk inte ens ryckt på axlarna, än mindre gjort något ingripande. Jag tar det bara som ett av många tecken på att säpos ensidiga inriktning mot vänster eller mot folk som kan misstänkas för socialistiska sympatier ännu består. Inte stärkte det säpos anseende hos vanligt folk, som upprört frågade sig vad den kostnadskrävande organisationen egentligen håller på med. Jag har i min interpellation också tagit med påståenden om att säpo skulle ha lämnat ut uppgifter om svenska medborgare till västtysk säkerhetspolis. Statsrådet Romanus säger i svaret att han har informerat sig i frågan: Jag kunde konstatera att vad som framkom inte gav anledning till någon annan slutsats än att det aktuella samarbetet mellan säkerhetspolisen och västtysk polis står i överensstämmelse med de principer som statsmakterna godtagit. Också JO har kommit fram till samma bedömning, framhåller statsrådet i svaret. 49 namn cirkulerade i sammanhanget vid ett sammanträffande mellan höga representanter för västtysk och svensk underrättelsetjänst. Bland de namn som cirkulerade i resonemangen och som återgavs i det offentliggjorda protokollet fanns författaren och juristen Göran Elwin och författaren Tobias Berggren. De är i protokollet utpekade som ”kända marxister” och rikspolischefen Carl Persson förklarar deras namns nämnande som beroende på deras inställning till Baader-Meinhof-rörelsen. I sammanhanget bör det kanske nämnas att de båda kraftigt har protesterat bl.a. mot rikspolischefens antydan om att de skulle vara Baader-Meinhof-anhängare. Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att få fram ett exakt besked om vad som förhandlades mellan representanterna för säpo och västtysk polis, och vilka löften om uppsikt över svenska medborgare som säpo-representanterna gav. Man kan med fog misstänka att det viktigaste kanske aldrig fästes på något papper. Men det allvarligaste i sammanhanget tycker jag är att den dåvarande justitieministern varken informerades om mötet eller om vad som förevarit. Hans kommentar i en tidningsintervju var: ”Mycket besynnerligt.” Lika ovetande var lekmannarepresentanterna i rikspolisstyrelsen. I rikspolischefens yttrande till JO daterat den 15 juli, åberopas propositionen 37 år 1973 med förslag till lagstiftning om åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Av yttrandet framgår att rikspolischefen betraktar det hela som ett led i ansträngningarna mot planerade terroristdåd. Vad jag framför allt tycker är egendomligt i denna historia är att den dåvarande justitieministern, trots detta möte på hög nivå mellan svensk och västtysk säkerhetspolis, inte underrättades och inte heller rikspolisstyrelsens lekmannarepresentanter. Nog måste det väl ha varit på sin plats att de hade fått veta något, fått en möjlighet att bedöma om detta informationsutbyte faller inom ramen för handläggningen av säkerhetsfrågor. Både den tidigare och den nuvarande justitieministern har betonat tryggheten i att det finns parlamentarisk kontroll, som består av representanter för fyra partier, socialdemokraterna och de borgerliga. Jag har tidigare sagt att den konstruktionen inte inger något heltäckande förtroende därför att där inte finns någon representation från den politiska vänstern, som ju framför allt är den som har utsatts för åsiktsregistrering och övervakning. I den här debatten skall jag inte fördjupa mig i detta ämne, men nog finns det anledning att uttrycka förvåning över att den lekmannarepresentation som alltid framhålls som rättstrygghetens garant inte ens blev informerad. Värdet av den parlamentariska kontrollen reduceras ju när säpo på detta sätt uppenbarligen nonchalerar parlamentarikernas existens. Fungerar den parlamentariska lekmannarepresentationen bara som staffagefigurer som plockas fram som en sköld varje gång säpo kritiseras då är den representationen värdelös. Jag skulle kunna ta upp fallet med den s.k. sjukhusspionen i Göteborg, men det får vara, eftersom den frågan är föremål för ny utredning. Men nog innehåller den affären åtskilliga dunkla punkter som det finns anledning att försöka klarlägga. Jag har i interpellationen också tagit upp frågan om gränserna mellan säkerhetspolisens och kriminalpolisens verksamhet. I flera fall har man på senare tid från säpos sida basunerat ut nyheter om ingripanden mot terroristligor med vapenarsenaler, fall som så småningom reducerats till mycket blygsamma förseelser mot svensk lagstiftning. Här finner man väl en av konsekvenserna när gränsdragningen mellan säpos verksamhet och kriminalpolisens suddas ut. Det blir en våldsam dramatik, allmänheten jagas upp och folk börjar se terrorister i varje buske. Jag kan bara se två sätt att komma fram till en ny och bättre situation på det planet: antingen en mycket strikt gränsdragning eller också att inlemma säpo i den övriga polisverksamheten. Den tanken har bl.a. framförts av förre justitieministern. Statsrådet Romanus slutar med att säga att han inte kan finna något ”som ger anledning till att verksamhetens inriktning eller former nu skulle behöva reformeras eller att den nuvarande ordningen för insyn i verksamheten skulle behöva ändras”. Jag tycker att det beskedet är att beklaga. Mycket tyder tvärtom på att det finns anledning att ompröva säpos organisation, att demokratisera den och att förstärka den parlamentariska kontrollen och lekmannainflytandet över organisationen. Det är inte riktigt att säkerhetspolisen skall agera som en stat i staten, och alltför många tecken tyder på att det går till så också i dagens läge.

Herr talman! Jag skall ta upp några av de frågor som Alf Lövenborg särskilt omnämnde. Det gäller först ett uttalande som har fällts av min företrädare i ämbetet angående registrering av viss tidskriftsförsäljning. Jag känner inte till från vilken tid detta härrör, men det är i alla fall en tid som är förfluten. Jag vet att ledningen inom säkerhetspolisen fortlöpande har verkat — och fortfarande verkar — för att alla de som arbetar inom organisationen, vare sig centralt eller ute i landet, skall vara väl förtrogna med de riktlinjer för verksamheten som statsmakterna har fastlagt. Beträffande Morjärvsaffären vill jag bara hänvisa till att den har behandlats av justitieombudsmannen Wigelius. I beslut den 25 februari i år uttalade han följande: ”Det material som förelåg vid ingripandet mot E var utan tvekan av den omfattning och beskaffenhet att det motiverade en närmare undersökning av E:s förehavanden från säkerhetspolisens sida. Enligt min mening kan det inte riktas anmärkning mot att åklagaren anhöll E. Vad gäller domstolens åtgärd att häkta E som på sannolika skäl misstänkt för spioneri finner jag att de misstankar som förelåg mot honom hade sådan styrka att häktningen får anses ha varit fullt försvarlig. Ej heller förekommer anledning till anmärkning mot övriga åtgärder som vidtagits under förundersökningen.” Resultatet av justitieombudsmannens utredning ger enligt min mening inte anledning att reformera säkerhetstjänstens arbetsformer. Jag har i mitt svar framhållit att det är viktigt att insyn i säkerhetspolisens verksamhet finns och att verksamheten behöver granskas regelbundet. Jag har också uttalat att det är min avsikt att även i fortsättningen följa säkerhetspolisens verksamhet. Detta innebär att jag inte svarar direkt nej på Alf Lövenborgs andra fråga. Jag vill svara att verksamheten bör kontrolleras och att det är min avsikt att bidra till denna kontroll. Men det är klart att kontrollen framför allt siktar på de grundläggande reglerna för verksamheten.
Herr talman! Vi skall, som man alltid brukar säga i dessa sammanhang, inte diskutera de konkreta fallen. Men nog får man väl säga att de indicier och misstankar som fanns när det gäller Morjärvsmannen var olovligt tunna; sedan får JO säga vad han vill. Jag kan f. ö. inte erinra mig något fall där JO har gett säpo anmärkning för ingripanden av mer eller mindre lyckat slag. Nu var ju det här bara ett av många konkreta fall som skulle kunna nämnas. Det har gjorts en lång rad klavertramp som vore motivering nog för att man seriöst diskuterade en omläggning av säpos verksamhet och en stärkt demokratisk kontroll. För att det inte skall råda någon skymt av tvivel vill jag passa på att understryka att jag tycker att vårt land skall ha en säkerhetstjänst, att vi skall jaga spioner, att vi skall försöka förebygga sabotage och terrorhandlingar. Min kritik gäller inte det förhållandet att säpo existerar. Men vad jag och många med mig funderar över är som sagt säpos arbetsformer, dess ensidiga inriktning mot den politiska vänstern, som kan beläggas med hur många exempel som helst. Vi vet att säpo har ägnat sig åt åsiktsregistrering, det är ett faktum som ingen på allvar i dag ifrågasätter. Det allvarliga är ju att misstankarna står kvar och att ingen verklig upprensning har skett. Man har också färska indikationer på att åsiktsregistrering pågår och att personkontrollskungörelsen inte har trängt igenom, som Geijer säger i den nämnda intervjun. Jag har i ett tidigare anförande redogjort för uppgifter, lämnade från mycket trovärdigt håll, att säpo sysslar med att kartlägga folk som står utanför systembolagen och säljer vänstertidningar och ägnar sig åt normal politisk aktivitet. När man talar om förfluten tid så vill jag säga att detta inte ligger särskilt långt tillbaka i tiden. Kan justitieministern garantera att säpo inte alltjämt håller på med sådan hantering? Dessutom kan jag inte inse, trots både justitieministerns och JO:s försäkringar, att det var korrekt handlat att inte informera riksdagsledamöterna eller ens justitieministern om det avslöjade sammanträffandet mellan västtysk säkerhetspolis och svenska säpo. Vi borde ha informerats inte bara efter sammanträffandet utan också före. Herr Romanus säger i sitt svar till mig att i ”sådana situationer är det viktigt att det i allt fall står klart att insynen i verksamheten är betryggande”. Jag kan inte finna att så är fallet, och då tar jag bl.a. sammanträffandet mellan svensk och västtysk säkerhetspolis som ett av bevisen på att insynen inte är betryggande och att lekmannarepresentanterna inte har den kontroll och den insyn som man påstår att de bör ha och skall ha. Det hade känts bättre om statsrådet i detta sammanhang hade försäkrat att åtgärder skall vidtas för att inte bara förbättra insynen utan också den demokratiska kontrollen över säpos organisation och arbetsformer.
Herr talman! Jag skall bara något kommentera det som Alf Lövenborg säger om samarbete med tysk polis. Det har faktiskt gjorts en utredning, en ganska utförlig sådan, av justitieombudsmannen. Han avslutade ärendet den 10 oktober 1977. Där finns en utförlig redogörelse för vad som framkommit. Innan justitieombudsmannen lämnade sin redogörelse för utredningen hade jag gjort ett personligt besök på säkerhetstjänsten och informerat mig om principerna för samarbetet. Det är om dessa principer som jag har uttalat att de, såvitt jag har kunnat finna, står helt i överensstämmelse med de riktlinjer som är fastlagda.
Herr talman! JO har avslutat sin utredning om detta sammanträffande, men kvar står att vi ännu inte fått någon förklaring till varför lekmannarepresentanterna inte på något sätt informerades före eller efter sammanträffandet. Det borde väl ha tillhört den normala ordningen när det gäller något så pass anmärkningsvärt. I dagens situation råder en stämning som lätt kan jagas upp och utnyttjas av reaktionära element. Den terroristverksamhet som innebär mord och kidnappning av enskilda personer måste självfallet bekämpas, därför att den är skadlig och farlig för demokratin. Men man skall inte bortse från att reaktionära element också inom de polisiära organen kan utnyttja den rådande stämningen för att överträda sina befogenheter och gå på sidan om de parlamentariska kontrollorganen och gällande lagar. Jag vill än en gång upprepa att det hade känts mera betryggande om justitieministern åtminstone hade sagt sig vilja ta en funderare över vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka inflytandet och kontrollen över säkerhetspolisens verksamhet. Nu tycker statsrådet i allt väsentligt att allt är ganska gott. Det är inte lugnande och bäddar förmodligen för nya skandaler framöver.

Herr talman! Rolf Clarkson har frågat budgetministern om han är benägen att temporärt lösa frågan om tillstånd för de personalmatsalar, vars ansökningar om att få servera öl inte hinner behandlas före den 1 januari 1978, då tillståndstvång för sådan servering inträder. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. matsalar utan tillstånd. Den nya lagen om handel med drycker som träder i kraft den 1 januari 1978 och som ersätter bl.a. ölförsäljningslagen ställer däremot krav på tillstånd även vid servering i personalmatsalar. I syfte att motverka en anhopning av ansökningar till länsstyrelserna under årets sista månader har riksskatteverket i samarbete med Svenska bryggareföreningen lämnat information till personalmatsalar om innehållet i den nya lagstiftningen. I informationsmaterialet, som började distribueras i september, framhålls vikten av att ansökan lämnas in snarast. Dessutom har vissa länsstyrelser, bl.a. länsstyrelsen i Stockholms län, lämnat information i pressen. Riksskatteverket har i anvisningar till länsstyrelserna framhållit att ansökningar om tillstånd till servering av öl i personalmatsalar endast i undantagsfall torde behöva underkastas ingående formell prövning. Riksskatteverket har lämnat uppgift på hur många ansökningar som i slutet av oktober hade lämnats in till länsstyrelserna i vissa län. I Stockholms län var det omkring 100 ansökningar, i Göteborgs och Bohus län omkring 10 och i Malmöhus län omkring 50. Dessa länsstyrelser har uppgivit att samtliga då ingivna ansökningar kommer att behandlas före årsskiftet. I övriga delar av landet torde endast ett obetydligt antal ansökningar ha lämnats in. Även om det låga antal ansökningar som hittills har lämnats in till länsstyrelserna kan tyda på att flertalet personalmatsalar i framtiden kommer att nöja sig med att servera lättöl och andra alkoholfria drycker vill jag inte utesluta att ett betydande antal ansökningar ges in så sent att de med hänsyn till föreskrivet remissförfarande inte hinner behandlas innan den nya lagen träder i kraft. Jag vill här peka på möjligheten att i sådana fall meddela tillstånd för servering under enstaka tidsperiod. Tidsperioden kan bestämmas på sådant sätt att ansökan om permanent tillstånd hinner avgöras under perioden. Ansökningar om tillstånd till servering under kortare tidsperiod behöver inte remissbehandlas, och beslut kan därför i allmänhet fattas utan större dröjsmål.

Herr talman! Jag tackar först statsrådet Gustavsson för det positiva svar jag fått på min fråga. Tacket är desto mer välförtjänt som statsrådet lämnar en klar anvisning om en praktisk möjlighet att komma undan den besvärliga eller åtminstone otrevliga övergångsperiod som annars skulle drabba personalmatsalarna. Som en kontrast till statsrådets eget svar skall jag referera vad som stått att läsa i en stor del av den svenska pressen för bara några veckor sedan. De uttalanden jag skall läsa upp emanerar från länsstyrelsen i Malmö. Den ansvariga myndighetens talesman säger att man i dagarna låter 3 400 brev gå ut till företag i länet. Han säger: ”Det värsta är att vi inte vet hur många inrättningar av den här typen det finns.” Vidare säger han: ”Informationen om det utvidgade ölförbudet har varit dålig. Länsstyrelsen har saknat pengar för en kampanj och detsamma gäller riksskatteverket. Följden blir att man nu får agera närmast i panik. --- Fem månader är normal genomgångstid på ett ölutskänkningsärende. Hela den vanliga remissrundan skall dras. Det innebär att sedan ärendet kommit in till länsstyrelsen skall kommun och polismyndigheter och dessutom länsnykterhetsnämnden yttra sig i utskänkningsfrågan.” Han hopar alltså en massa stenar på vägen för alla dessa personalmatsalar. Sedan fortsätter han med att säga att man visserligen minskat formaliteterna och förenklat uppgiftslämnandet. ”Men trots allt måste nog många personalrestauranger inrikta sig på ett ölstopp från årsskiftet fram till i februari månad. Vi kommer helt enkelt inte att hinna med, även byråkratin måste ha sin tid. Och vi måste följa lagar och förordningar.” Det han säger står alltså i den allra skarpaste kontrast till vad socialministern själv säger, nämligen att det finns en dispensmöjlighet. Man kan för en övergångstid ge tillstånd till utskänkning av folköl på personalrestaurangerna. Om inte annat hoppas jag att den här frågeställningens behandling i riksdagen får den publiciteten att de berörda myndigheterna — som inte tycks vara underrättade på något annat sätt — får besked om att denna konkreta möjlighet finns. Jag slutar med att fråga socialminister Gustavsson: Kan man från departementets sida tänka sig att företa sig ytterligare något för att sprida den uppenbarligen välbehövliga informationen om denna fråga skall behandlas ute i länsstyrelser, där besluten skall fattas?

Herr talman! Jag vill först säga att det inte handlar om ett totalt ölstopp —- det gäller det öl som är starkare än lättölet. Jag beklagar om informationen inte gått ut ordentligt i Malmö. Som jag framhöll i mitt svar har riksskatteverket i samarbete med Bryggareföreningen gått ut med information, och det gjorde man omedelbart efter semestrarna enligt de uppgifter vi har fått. Jag kan tillägga att riksskatteverket är berett att ta ansvaret för att informationen förs ut. Är det så att det inte har klaffat ordentligt, är jag övertygad om att man går ut med ytterligare information i denna fråga.
Herr talman! Jag medger gärna att jag är mycket nöjd med statsrådets svar på min fråga. Det är ett svar sådant som man väntar sig av representanten för en regering som har sagt sig vilja bekämpa byråkratin i så stor utsträckning som möjligt. Detta är naturligtvis ingen stor fråga, och vi är alla här i riksdagen skyldiga till det alkoholpolitiska beslutet. Men faktum är att det är många som tycker att detta är onödigt kineseri i en så bagatellartad fråga. Jag är fullt på det klara med att det här närmast gäller, om man skall få förtära folköl eller vanlig pilsner i personalmatsalarna under en övergångstid. Frågan har alltså rimliga proportioner. Jag tackar än en gång statsrådet Gustavsson för det positiva svaret.

Herr talman! Margareta Andrén har i en interpellation om tillnyktringskliniker frågat mig dels vilka erfarenheter man hittills har av den bedrivna försöksverksamheten vid Olovskliniken i Landskrona, dels om jag kan lämna en redogörelse för den fortsatta försöksverksamheten och om det planeras någon sådan inom Stockholmsområdet. Ivar Nordberg har frågat mig om regeringen kommer att ställa Storstockholmsområdet utanför den statsbidragsberättigade försöksverksamheten och, om så är fallet, vilka motiven är för detta. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang.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

Även om alla är överens om att själva avkriminaliseringen av fylleristraffet var positivt har dock omhändertagandet vållat svårigheter både för polisen och för sjukvårdshuvudmännen. Antalet berusade som förts till sjukhus har sålunda kraftigt ökat efter årsskiftet. Rikspolisstyrelsen har den 28 september i år i en skrivelse till justitiedepartementet begärt förtydligande av lagen då det gäller omhändertagandet av berusade. Lagen verkar vara så vagt formulerad att ingen riktigt tycks veta när en berusad person skall tas om hand. I Stockholm har omhändertagandet av fyllerister hitintills i år sålunda minskat med minst en tredjedel. Detta har bl.a. lett till betydande ordningsproblem på gator och allmänna platser, eftersom antalet berusade tyvärr inte minskat i motsvarande omfattning. En annan negativ effekt har enligt rikspolisstyrelsen blivit att flera personer i stället tagits om hand enligt lagen om tillfälligt omhändertagande, vilket naturligtvis inte var avsett. Enligt LOB är det ju meningen att den omhändertagne berusade skall få vård på sjukhus och också ges möjlighet till social rehabilitering då så är erforderligt. Detta kan dock försvåras eller förhindras därigenom att den som tas om hand enligt LOB ej behöver uppge sitt namn. Polisen upplever det som otillfredsställande att omhändertagna på så sätt inte kan ges den hjälp som de skulle behöva. Syftet med reformen om fylleristraffets avskaffande var helt säkert gott. Men man får också ha förståelse för den kritik och besvikelse som nu uppstår då de positiva effekterna uteblir, ofta beroende av otillräckliga resurser. Vi måste väl ändå hålla med om att lagen inte var tillräckligt förberedd genom förhandlingar, kontakter och samarbete med bl.a. polis, landsting och kommuner. Men det torde inte vara den nuvarande socialministerns fel att förberedelserna var så bristfälliga utan i första hand den gamla regeringens. Men nu är det den nuvarande regeringen som måste lyssna på de erfarenheter som redan gjorts och de synpunkter som förs fram och med ledning härav och tillsammans med de olika huvudmännen försöka förhindra att lagen om omhändertagande av berusade fortsätter att upplevas som en pappersreform. Vi kan inte stå till svars med att även i fortsättningen läsa t.ex. följande tidningsrubriker: ”Alkoholsjuka får ingen vård” — ”Sjukhuspersonal hotas av berusade” — ”Skyddsombud hotar stänga akutmottagning” osv. Tyvärr är de här påståendena inte endast tidningsrubriker utan verkliga upplevelser. Inte minst här i Stockholm förekommer det ofta att sjukvårdspersonalen utsätts för våld och hotas av berusade personer som förs till våra akutmottagningar. Polis och vaktbolag har därför fått anlitas vid t.ex. Huddinge sjukhus. Den oro som dessutom upplevs av akutmottagningarnas svårt sjuka och bland olycksfallen är mycket olycklig! Det är naturligtvis otillfredsställande att man inte vid lagens ikraftträdande — eller ens i dag — har skilda mottagningar på sjukhusen för berusade och för övriga vårdbehövande. Det är nödvändigt att s.k. tillnyktringskliniker kommer till stånd. Försöksverksamheten är därför viktig så att man, som socialministern säger i interpellationssvaret, får en modell för en utbyggnad av denna verksamhet. Positiva resultat tycks ju också under den här korta tiden ha kommit fram av den försöksverksamhet som nu bedrivs i Landskrona. Det är både glädjande och nödvändigt att en utvidgning av försöksverksamheten kommer i gång på ytterligare fem platser i landet. Man måste dock med beklagande konstatera att inte Stockholm ingår i den plan för försöksverksamhet som nu utarbetats. Det hade nämligen varit värdefullt med försöksverksamhet i någon del av en så stor ort som Stockholm, och det är ju här som problemen är allra störst. Eftersom staten fortfarande är huvudman för Karolinska sjukhuset kunde det väl ha varit lämpligt att pröva försöksverksamhet även vid ett statligt sjukhus. I våras väckte jag en motion i riksdagen om sådan försöksverksamhet i Stockholnsområdet. Som svar på motionen framhöll då socialutskottet att ”preliminära diskussioner har förts med Karolinska sjukhuset om ett försök som täcker ett av polisens vaktdistrikt antingen i Stockholm eller Solna”. Tydligen var planerna på en tillnyktringsklinik långt framskridna då det gäller Karolinska sjukhuset. Professor Carl-Magnus Ideström säger i en tidningsintervju: ”Allt är klart, men det fattas pengar att sätta i gång.” Och landstingsrådet Gunnar Hjerne, som tillhör direktionen, säger i ett uttalande att planeringen har pågått ett år. En tom lokal hade enligt professor Ideström reserverats för projektet. Tydligen har något kommit emellan som gjort att det väl förberedda projektet nu skjutits åt sidan, men jag hoppas att det endast är tillfälligt. Departementsrådet Nils Magnusson har ju också i en intervju ställt i utsikt att Stockholms svåra förhållanden på det här området skulle diskuteras i höst. Enligt uppgift avser Karolinska sjukhuset att gå in med förnyad framställning om statligt bidrag till den här planerade tillnyktringsenheten, som enligt förslaget skulle bedrivas i samarbete med landstinget och Solna kommun. Besvikelsen över uteblivna statsmedel gäller naturligtvis även Mariamottagningarna i Stockholm. Stockholms läns landsting har ju hos socialdepartementet redovisat sin planerade försöksverksamhet vid Mariakliniken med koppling till rehabiliteringshemmet Krinolinen och i samarbete med Stockholms kommuns socialförvaltning. Justitiedepartementet .har nu, som framhållits i interpellationssvaret, föreslagit att man skall ha en försöksverksamhet med en legitimerad sjuksköterska placerad på en polisstation i Stockholm. Trots invändningar från sjukvårdsförvaltningen har hälsooch sjukvårdsnämnden i landstinget tillstyrkt förslaget. Kanske kan det trots en del betänkligheter komma fram något positivt från den försöksverksamheten. Socialministern säger i svaret att inrättande av tillnyktringskliniker i första hand är en regional fråga, och det är naturligtvis riktigt. Stockholms läns landsting planerar nu också att provisoriskt lösa de mest akuta svårigheterna med LOB-fallen. Den långsiktiga planeringen är att om ett par år kunna inrätta tre tillnyktringskliniker. Men problemen är ju så stora på det här området i Stockholm att detta torde långtifrån räcka. Därför hade det varit angeläget att även det statliga sjukhuset i Stockholmsområdet hade varit med från början för att försöka klara den besvärliga situation som man borde ha kunnat förutse redan när lagen om omhändertagande av berusade beslutades. Från statens sida avkriminaliserade man alltså fylleriet men utan att ombesörja förändringar i vårdorganisationen och utan att se till att några tillskott i resurser kom till stånd. Och dessa nya bördor föll dessutom på de redan hårdast belastade eller mest vakansdrabbade områdena inom sjukvården, nämligen sjukhusens akutmottagningar, distriktsläkarvården och psykiatrin. Jag tror därför att man från centrala instanser på olika nivåer måste känna sin del av ansvaret för fattade beslut.

Herr talman! Till Margareta Andrén vill jag kort säga att det begärda förtydligandet från justitiedepartementet enligt uppgift kommer i morgon. Då hoppas jag att det hela skall bli klart, så att det inte råder någon okunnighet om vad som skall gälla. Sedan var det ju så, Margareta Andrén, att när riksdagen tog propositionen — som inte kom från socialdepartementet utan från justitieministern — var vi väl medvetna om att man inte på en gång kunde följa upp intentionerna. Det hade föreslagits en försöksverksamhet, och riksdagen begärde en sådan i större omfattning än vad propositionen föreslog. Det är den försöksverksamheten vi nu försöker följa upp. Vi har haft svårigheter att komma i gång i Landskrona, vill jag säga, men nu är vi i gång där. Och på de övriga platserna planeras verksamheten. Beträffande situationen i Stockholm kan jag säga att det fanns problem med berusade personer som uppträdde störande vid sjukhusen redan innan fylleristraffet avskaffades, men den situationen har förvärrats. Det förhållandet att polisen i större utsträckning nu kör berusade till sjukhus kan i viss mån bidra till detta — det är givet. Och en bidragande orsak kan också vara att antalet berusade personer i Stockholm som omhändertagits av polisen minskat väsentligt i år jämfört med 1976 — de siffrorna är mycket varierande i de olika polisdistrikten i landet. Detta har sannolikt medfört att fler berusade personer frivilligt sökt sig till sjukhusen, och under en övergångstid kan det därför uppstå problem som kan vara svåra att bemästra. Jag följer utvecklingen med mycket stor uppmärksamhet. Det har redovisats ett förslag till tillnyktringsklinik vid Karolinska sjukhuset, men vid den tidpunkt då ställning togs till försöksorterna var det oklart med lokalfrågorna — det vill jag att ni skall lägga på minnet. En avgörande fråga vid valet av försöksorter har också varit kostnaden för projektet. Skall vi kunna räkna med en snabb utbyggnad sedan försöksverksamheten avslutats måste också kostnaderna hållas nere, och då måste vi ha realistiska modeller när vi går ut i försöksverksamheten. Om det förslag till försöksverksamhet vid Karolinska sjukhuset som presenterades hade godtagits skulle ungefär hälften av den summan som nu disponeras för de fem försöksorterna inkl. Göteborg ha tagits i anspråk. Det kan dessutom ifrågasättas om en klinik med klienter huvudsakligen från Solna och Sundbyberg kan betraktas som representativ för Storstockholm. Intressantare hade varit om det hade förelegat en plan för försöksverksamhet som berörde de hårdast belastade delarna av Stockholm — det har inte kommit fram något förslag om Mariakliniken, Margareta Andrén. Någon sådan plan har inte heller redovisats. Herr Nordberg säger att mitt svar är en ren oförskämdhet mot Stockholm. Jag tycker också att det hade varit bra med en försöksverksamhet i Stockholm, men det förutsatte att vi skulle få en realistisk plan från de ansvariga, och jag kan bara konstatera att vi inte har fått det. Sedan är det så att riksdagen begärt en skyndsam redovisning av den här verksamheten, och därför har vi förs"kt att presentera en sådan. Jag vill än en gång betona det jag förut sagt: Den här verksamheten är en försöksverksamhet med modeller som vi skall ha för att sedan kunna använda ute i landet vid den fortsatta uppbyggnaden. Då är det naturligtvis bra med modeller som dels är realistiska, dels löser lokala problem. Vi har försökt arbeta efter den principen samtidigt som vi har försökt att få fram så många olika modeller som möjligt med hänsyn till de pengar som står till förfogande.

Herr talman! Jag är glad över det förtydligande som skall komma från justitiedepartementet redan under morgondagen. Väntan på ett sådant förtydligande har gjort situationen mycket problematisk för de berörda. Även om propositionen inte kom från socialdepartementet utan från justitiedepartementet kan vi inte förneka att regering och riksdag försatt sjukvårdshuvudmännen liksom den kommunala socialvården och polisen i en mycket svår situation genom att lagförslaget inte åtföljdes av nödvändigt samråd och samarbete med övriga inblandade. Genom min erfarenhet från fältet och mina kontakter med olika vårdorgan vet jag att det är de enskilda människorna som nu kommer i kläm. Det gäller såväl patienter som personal. Och detta var ju inte meningen med lagförslaget. Jag har med intresse lyssnat till socialministerns andra inlägg, och jag har naturligtvis förståelse för en del av de framförda invändningarna. Däremot har jag en något avvikande uppfattning om planen när det gäller kontakterna med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Om den är realistisk eller inte kan jag inte avgöra, men jag utgår ifrån att den är det. Det är klart att jag fortfarande är litet besviken över att Rune Gustavsson inte kan ge några mer konkreta besked angående statligt stöd till tillnyktringsenheter i Stockholms läns landsting, men jag hoppas att de överläggningar som jag förmodar kommer att ske mellan å ena sidan Stockholmsområdet och å andra sidan departementet och regeringen skall få till resultat att bidrag i en eller annan form skall kunna utgå. Om detta sker som försöksverksamhet eller i annan form spelar mindre roll — huvudsaken är att lagens intentioner kommer att kunna uppfyllas.

Herr talman! Jag kan givetvis inte förhindra herr Nordberg att motionera, det står honom fritt. Men jag har inte sträckt ut någon hand, utan jag har sagt att jag anser att det hade varit värdefullt om Stockholm hade kunnat omfattas av försöksverksamheten. Vi har vid flera tillfällen under våren haft överläggningar med representanter för Stockholms läns landsting, och enligt uppgifter som jag har fått nu fick vi också en grov skiss från landstinget, men den kom på ett mycket sent stadium när vi i stort hade planeringen klar. Det rörde sig om en grov skiss, inte om något förslag.

Herr talman! Jag beklagar att herr Nordberg inte inhämtat alla fakta i det här målet. Jag har redovisat i mitt interpellationssvar att om vi exempelvis skulle ha följt det förslag som rörde Karolinska sjukhuset så hade hälften av det anslag som står till vårt förfogande gått åt. Det var inte ett realistiskt alternativ. Beträffande intresset för Stockholmsområdet beklagar jag att vi inte har fått fram mer realistiska och konkreta förslag därifrån, så att vi kunnat få en försöksverksamhet i Stockholmsområdet. Det var utgångspunkten från början, herr Nordberg, men det har inte varit möjligt att fullfölja dessa tankegångar. Jag rekommenderar herr Nordberg att hämta alla handlingar i målet. Då kanske bilden av denna verksamhet och av socialdepartementet och dess tjänstemäns arbete blir litet annorlunda än den herr Nordberg vill förevisa, nämligen att ärendet behandlats nonchalant från vår sida.

Herr talman! Herr Nordberg har rätt att tro vad han vill. Men i det här fallet, det sade jag från talarstolen i mitt andra inlägg, hade det varit mer realistiskt att få en försöksverksamhet för Stockholms innerområden. Men det fick vi inte, eftersom det icke har kommit något realistiskt förslag. Det är detta som vi inte har haft möjlighet att diskutera. Och beträffande Karolinska sjukhuset ännu en gång: Det fanns inte möjligheter att utveckla det med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna, alltså de anslag som vi hade till förfogande.

Herr talman! Jag har faktiskt fått uppfattningen att herr Nordberg visste om att detta har varit uppe till diskussion mellan socialdepartementet och Stockholms läns landsting. Det har jag framhållit, och det trodde jag att herr Nordberg också tagit reda på, innan han kom till den här debatten. Jag vill än en gång säga: De förslag som presenterats har icke varit tillräckligt utvecklade, och vi har därför inte kunnat ta ställning till dem. Därtill skulle vi lägga fram en redovisning för riksdagen — det har så begärts, och det har vi gjort.

Herr talman! Det är inte alls säkert, Ivar Nordberg, att det beror på ovilja — det har jag inte sagt. Men det kan ju bero på speciella förhållanden i Stockholm som gör att det tar betydligt längre tid att försöka få fram ett projekt här som kan genomföras och utgöra en modell. Jag vet inte vilken uppfattning herr Nordberg har om Göteborg, men även det är ju ett storstadsområde. Där arbetar vi med en modell, och det kan hända att den går att tillämpa även för Stockholm.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag är beredd att inför riksdagen redogöra för de åtgärder som regeringen ämnar vidta i fråga om bekämpandet av narkotikamissbruket, om något samlat åtgärdspaket är att vänta, samt vid vilken tidpunkt detta i så fall kommer att avlämnas till riksdagen för beslut. Som Thure Jadestig nämner i sin interpellation tillsatte regeringen i våras en ledningsgrupp för narkotikafrågor. Gruppen skall ta initiativ till ytterligare insatser mot narkotikamissbruket och verka för en samordning av insatserna på detta område. Gruppen arbetar snabbt. En av de mest angelägna uppgifterna för gruppen är vården av narkotikamissbrukare. Denna är f.n. otillräcklig i flera avseenden. I syfte att skaffa en aktuell bild av missbrukssituationen, behovet av insatser och möjligheterna att bättre utnyttja befintliga resurser har regionala överläggningar genomförts i samtliga län. Förutom de huvudansvariga för vården av narkotikamissbrukare, dvs. kommuner och landsting, har representanter för polis, skola, kriminalvård, ideella organisationer m.fl. deltagit i överläggningarna. I storstäderna och i de flesta landstingsområdena har särskilda arbetsgrupper bildats för att precisera vårdbehoven och behovet av andra insatser. Ledningsgruppen har också haft hearings med representanter för olika organisationer och personalgrupper. På kriminalvårdens anstalter är missbrukssituationen på många håll allvarlig. Regeringen har därför på förslag av ledningsgruppen beslutat om medel för det s.k. Österåkersprojektet. Med detta projekt kommer en frivillig och helt drogfri behandlingskedja att inrättas vid vissa anstaltsenheter. Verksamheten beräknas kunna bli påbörjad vid årsskiftet. Vidare beslutade regeringen om förstärkning av kontrollåtgärderna genom ytterligare visitationspatruller och om viss intensifiering av fritidsverksamheten på anstalterna. Inom kriminalvårdsstyrelsen fortsätter med hög prioritet arbetet med att finna vägar att komma till rätta med narkotikamissbruket vid kriminalvårdsanstalterna. Styrelsen kommer därefter att förelägga ledningsgruppen de förslag till åtgärder som arbetet kan leda till. För att förbereda ledningsgruppens förslag i olika delfrågor har ett tiotal arbetsgrupper tillsatts med representanter för centrala myndigheter och andra berörda organ. Exempel på sådana delfrågor är information, arbetsmarknadsfrågor, skolfrågor, utbildning av vårdpersonal och utvärdering av behandlingsresultat. Utöver detta arbetar ledningsgruppen med olika förebyggande insatser, familjevårdsfrågor och internationella åtgärder. Jag vill här erinra om att regeringen, efter förberedelser i ledningsgruppen, i våras anslog 2 milj.kr. av biståndsmedel till FN:s narkotikafond för att bl.a. på sikt minska den okontrollerade odlingen av opievallmo. Jag vill också erinra om den kraftiga satsning på ungdomen som sker i det sysselsättningspaket som regeringen överlämnat till riksdagens prövning. Arbetslöshet kan vara en grogrund för missbruk, och de föreslagna åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten är därför ett viktigt led i samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket. Ledningsgruppen avser att utarbeta en rapport över sitt arbete och sina förslag till olika åtgärder på narkotikaområdet. Rapporten beräknas kunna överlämnas till regeringen omkring årsskiftet. Regeringen är självfallet beredd att på allt sätt bekämpa narkotikamissbruket och den illegala narkotikahanteringen. Först sedan ledningsgruppen överlämnat sin rapport kan dock regeringen ta ställning till när och i vilken form en redovisning kan ske för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gustavsson för svaret och noterar att den tillsatta ledningsgruppen synes ägna stor uppmärksamhet åt frågan. Sedan jag framställde min interpellation har ledningsgruppens huvudansvarige vid en s.k. TT-intervju för dagspressen informerat oss om nuläget när det gäller gruppens arbete och meddelat att man vid nyåret skall lämna riksdagen en rapport. Nu tycks emellertid statsrådet tveka beträffande formen för redovisning. Narkotikasituationen i landet är ju allvarlig. Statsrådet Gustavsson framhöll vid ett tidigare tillfälle här i riksdagen, den 23 november 1976, då vi två debatterade den här frågan, att narkotikamarknaden utvecklats till en ”samhällelig maktfaktor”. Han fortsatte: ”Vidare kan ett demokratiskt samhälle inte acceptera förekomsten av en organiserad brottslighet som helt enkelt utgör en maktfaktor —-—-—-. I dag har narkotikasyndikaten tagit kontrollen över narkotikautvecklingen och styr en produktion av nya droger och en spridning av missbruket. Samhället måste erövra kontrollen över utvecklingen på narkotikaområdet.” Statsrådet har därmed understrukit att narkotikaproblemet övergått från att vara ett allmänt socialt problem till att bli ett maktspel i samhället. Narkotikaproblemen har utvecklats ytterligare i en mycket allvarlig riktning. I dag krävs det därför bättre planering och samordnade åtgärder för att slå ut den välorganiserade motståndare som narkotikabrottsligheten utgör och frigöra tiotusentals människor från narkotikamissbruk. Statsrådets svar innebär att den narkotikapolitik som ledningsgruppen kommer att utveckla, och som blir den officiella även i fortsättningen, i stort enbart kommer att utgöra en förlängning av 1960-talets narkotikapolitik och narkotikapolitiken i början av 1970-talet. Vid 1970-talets slut och i början av 1980-talet kommer samhället att ställas inför en ny narkotikasituation, som domineras av just den här välorganiserade brottsligheten. Några nya narkotikapolitiska initiativ för att möta den nya situationen har ledningsgruppen uppenbarligen inte tagit hittills. Om narkotikapolitiken skall ha någon möjlighet att röna framgång i kampen mot narkotikan med aktivt motstånd från narkotikasyndikaten måste den angripa de tre leden i narkotikahanteringen samtidigt och samordnat, nämligen produktion, distribution och konsumtion. På grund av den stora förnyelseförmågan inom de enskilda leden och de stora förtjänster som finns att göra kommer hanteringen att återuppstå om insatserna endast görs punktvis. Små enskilda projekt torde inte kunna lösa narkotikaproblemet. Risken med sådana små projekt som statsrådet omnämner är snarare att de avleder uppmärksamheten från de stora skeendena i narkotikautvecklingen och tjänar som ursäkt för myndigheter och andra att underlåta att ingripa mot aktuella problem. Riksdagen har begärt en kartläggning av narkotikamissbruket i landet. Hur denna sker omnämns inte i svaret. Det hade varit av stort värde att få en redovisning av de huvudlinjer efter vilka denna utredning kommer att bedrivas och när den väntas lämna en rapport. Under tiden har varken regeringen eller riksdagen något ordentligt material för fortsatta debatter om missbrukets utbredning i landet och för att vidta de åtgärder som behövs. I sitt anförande säger statsrådet avslutningsvis: ”Först sedan ledningsgruppen överlämnat sin rapport kan dock regeringen ta ställning till när och i vilka former en redovisning kan ske för riksdagen.” Detta svar beklagar jag. Jag hade förväntat mig att utredningsförslaget skulle vara offentligt och ge möjligheter till någon form av remissbehandling — låt vara att det måste få bli en snabbinsats — och att regeringen först därefter skulle framlägga sina förslag till konkreta åtgärder för riksdagens prövning. Nog borde ledningsgruppens olika förslag av kortsiktig och långsiktig natur kunna möta en öppen debatt, innan regeringen ger uttryck för sin uppfattning och lägger fram konkreta förslag.

Herr talman! Jadestig och socialministern har här närmast berört frågan om hur man skall bekämpa narkotikamissbruket, och även jag tänker uteslutande ägna mig åt det problemet. En av de frågor som jag framför allt inriktat mig på i mina tidigare inlägg här i kammaren har varit på vilket sätt man skall försöka rehabilitera dem som fastnat i narkotikamissbruk. För detta krävs en utvärdering av de olika behandlingsformer som f.n. florerar. Glädjande nog arbetar numera en ledningsgrupp, inte minst tack vare en av mig väckt motion, bl.a. med att försöka utvärdera resultatet av olika behandlingsformer. Jag vill också gärna till socialministern framföra en komplimang från många fältarbetare för det stora intresse han har visat genom att besöka en lång rad institutioner som sysslar med denna verksamhet, för att personligen skaffa sig viss information om hur deras arbete bedrivs och bilda sig en uppfattning om i vad mån det har någon framgång. Tyvärr har den allmänna debatten kommit att avse frågan om tvång eller inte tvång, med utgång från två alternativ, nämligen ett polisiärt system kontra något annat som man bedömer som mera humant. Vad det rör sig om är väl egentligen primärt att den som är drogberoende att bekämpa narkotikamissbruket bör vara underkastad en behandlingsskyldighet ungefär på samma sätt som den veneriskt smittade är skyldig att undergå viss behandling. Jag skulle vilja anföra några korta citat ur ett par aktuella artiklar, bl.a. i Blåbandrörelsens organ Blå Bandet. Den 21 juli skriver man i denna fråga: ”Oavsett hur finansieringen sköts — om det gäller stölder, prostitution eller något annat — så är det allt annat än humant av samhället att acceptera att tusentals människor förstör sin framtid och sitt liv på grund av narkotikamissbruk. De sociala myndigheterna kan omhänderta unga narkotikamissbrukare med stöd av barnavårdslagstiftningen. Det sker inte i den utsträckning som är nödvändig och inte heller på ett tillräckligt stadium för närvarande. Men möjligheten finns och måste brukas i syfte att bryta en oacceptabel narkomankarriär. Det är samhällets skyldighet att ingripa också av det skälet, att man därigenom kan förhindra smittspridningen genom gängen.” Jag skulle vilja anföra ett annat citat, ur en tidningsartikel i Göteborgs Posten den 14 oktober i år. Det är ett par erfarna kriminalinspektörer som har jobbat i narkotikaträsket i Bohuslän under många år som konstaterar att narkotikan nu finns inte bara i storstäderna utan också i småsamhällena. I artikeln görs ett påpekande som jag tycker är väsentligt, nämligen att det behövs kontroll. ”Skolutbildning är populärt. Det finns "elever som hämtar utbildningsbidraget och därefter visar sig på kursplatsen en enda timme. Exempel ges på hur en yngling kvitterade ut 6 000 kr en fredagseftermiddag för studieverksamhet på annan ort. På måndag morgon var pengarna slut.” Litet längre ned fortsätter artikeln: ”Vi ser hur pojkarna efter några veckor i häktet hämtar sig förvånansvärt snabbt och bra. Jag tror på viss form av tvång, men fördömer fängelsevård för narkotikamissbrukare”, säger den ene inspektören. Han menar att det är ingen vård, men man kan behöva vård under kontroll och kanske också under ett visst mått av tvång. Nästa citat är hämtat ur en artikel i Blå Bandet den 27 oktober av en ung forskare, som heter Ulrich Hermansson och som jobbar vid Karolinska institutets socialmedicinska institution. Han är också suppleant i förbundsstyrelsen i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. ”Fanan för frivilligvård hissas i topp och under står missbrukaren med sina försvarsadvokater ”drogliberalerna'. Ingen av advokaterna talar om föräldrarnas ofrivilliga lidande, när lägenheten totalvandaliseras, när de ofrivilligt står hjälplösa och ser på hur deras dotter/son sakta men säkert sjunker allt djupare ned i den sociala misären. Man talar inte om samhällets ständigt ökade kostnader på grund av inbrott och vandalisering som den vanlige arbetaren får betala helt ofrivilligt. Ingen nämner pensionären, som inte vågar gå på sin efterlängtade kvällspromenad, eftersom risken att bli nedslagen och vittjad på pengar är för stor. I stället ropar man efter fler frivilliga behandlingshem. Men under tio års verksamhet har dessa behandlingshem inte påvisat resultat som är bättre än ingen behandling alls.” ”Vem skall välja?”, skriver Hermansson och fortsätter: ”Det är under all kritik att samhället tillåter kommande ungdomsgenerationer att själva välja om de skall knarka eller inte. Samhället har kunskap om drogernas förödande konsekvenser, vilket inte 14—15 åringen har.

En förutsättning för en effektiv bekämpning av handeln med narkotika inom landet och därmed missbruket är ju en kraftig satsning på att hindra den illegala produktionen ute i världen. Där har vi ett gott internationellt samarbete. 1971 års konvention trädde i kraft förra året och anslutningen till den allmänna narkotikakonventionen har varit god, även om fortfarande bara ett 50-tal stater anslutit sig. Flera av de stora narkotikaproducerande länderna har emellertid inte gjort det. Från svensk sida vill vi givetvis på alla sätt medverka till en allmän internationell anslutning. Den okontrollerade odlingen av t.ex. opievallmo förekommer fortfarande i flera länder. Dessa länder är fattiga, och många odlare där har inte någonting annat att odla, men genom FN:s försorg och genom an att bekämpa narkotikamissbruket slagen från FN:s narkotikafond försöker man nu få fram alternativgrödor. Vi har under det här året satsat extra pengar till dessa verksamheter och hoppas kunna fortsätta med det. Jag skall litet närmare utveckla ledningsgruppens arbete. Redan vid förra årsskiftet inledde vi överläggningar med huvudmännen för narkotikavården. Vi framhöll då huvudmännens ansvar för tillräckliga och adekvata vårdinsatser på detta viktiga område. Ledningsgruppen, som sedan tillsattes i början av det här året, har fullföljt det regionala arbetet. Överläggningarna har först inriktats på att vi skall få en bild av missbrukets omfattning för att kunna sätta in åtgärder, förstärka och samordna insatserna. Uppgifterna om missbrukssituationen kommer att sammanställas och redovisas i ledningsgruppens rapport till regeringen. I storstäderna, där narkotikasituationen är allvarligast, tillsattes i våras särskilda arbetsgrupper med representanter för berörda huvudmän och ledningsgruppens sekretariat. I dessa grupper diskuteras nu tidsplaner för utbyggnaden. I många landsting har också bildats regionala arbetsgrupper för samplanering mellan landstingen och kommunerna. För att få missbrukssituationen ingående belyst har ledningsgruppen utöver de berörda överläggningarna haft överläggningar med olika yrkesgrupper och organisationer. Det har bl.a. gällt polis, kriminalvårdspersonal, personal inom socialoch sjukvård, representanter för organisationer som är verksamma på området samt forskare. Under hösten planeras vidare överläggningar med organisationer som arbetar med information om narkotika. Ett antal arbetsgrupper jobbar alltså, och vi räknar med att den personal som skall ingå i den förstärkta vården kommer att kunna erbjudas en speciell utbildning. Ett detaljerat utbildningsprogram håller på att utarbetas av en arbetsgrupp där arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter ingår. Den första kursen planeras kunna starta i början av 1978. Vi menar att en sådan utbildning är en nödvändig förutsättning för vårdutbyggnaden. En arbetsgrupp, bestående av fem erfarna forskare, har till uppgift att utarbeta ett program för forskning och utvärdering av narkomanvården. I det långsiktiga arbetet för att bekämpa narkotikamissbruket måste vi lägga stor vikt vid de förebyggande åtgärderna. Vid de regionala överläggningar som jag nämnt har man diskuterat olika typer av lokalt utformade insatser. Dessa förslag kommer att bearbetas av ledningsgruppens sekretariat. Vård i behandlingshem eller i öppna former behöver följas upp med en eftervårdande verksamhet. Insatser inom arbetsmarknadsverket som vi anser speciellt angelägna har man därför tagit upp. Ledningsgruppen arbetar f. n. med projekt som syftar till att missbrukare som genomgått behandling skall få direktkontakt med arbetsmarknaden genom en intensifierad arbetsmarknadsutbildning, genom bättre kontakt med de fackliga organisationerna och direkt kontakt med olika arbetsplatser. Samtidigt bör ett socialt stöd för fritiden utformas. Familjevården är en mycket viktig vårdresurs. Under hösten genomförs i ledningsgruppens regi konferenser i vissa län för att stödja och stimulera familjevårdare och försöka engagera fler familjer i detta arbete. Vi startar med den verksamheten nästa vecka i Skaraborgs län. På informationsområdet arbetar ledningsgruppen med flera förslag; bl.a. planeras en handbok för lärare i detta ämne. Jag kanske skall upprepa att ledningsgruppens sammansättning är ganska bred. Varför har vi tagit med så många i det här arbetet? Jo, för att alla dessa områden är berörda. Vilka är det då som ingår i ledningsgruppen? Det är representanter för socialdepartementet, justitiedepartementet, rikspolisen, kriminalvårdsstyrelsen, tullstyrelsen, socialstyrelsen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, arbetsmarknadsverket och SÖ. Jag tror att jag har nämnt alla. På ett eller annat sätt är de alla berörda i det förebyggande arbetet, i behandlingsarbetet och i eftervården för att de människor som har hamnat i detta elände skall kunna rehabiliteras, gå in på arbetsmarknaden igen och komma in i en normal tillvaro.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att göra något längre inlägg i den här frågan, men jag tillhör referensgruppen till den ledningsgrupp det här gäller. Vi är fyra politiker där, och jag sitter alltså med för det socialdemokratiska partiet. Jag har läst protokollen som kommit från de platser i landet där ledningsgruppen har varit ute och lyssnat på vad man sagt från skolan, socialvården och polisen. Det är två saker som återkommer nästan jämt. Man säger att om vi inte klarar ungdomsarbetslösheten, så kan man inte heller komma åt narkotikamissbruket hos de unga. Det nämner också socialministern i sitt svar, och detta är alltså en viktig sak. När vi nu har 40 000 arbetslösa under 25 år, så är det mycket oroande även från den här synpunkten. Det andra som ofta kommer tillbaka är att man behöver socialarbetare på fältet, fältassistenter, som går ut bland gängen, resonerar med dem och försöker så att säga föra dem till rätta, komma på speaking terms med dem. Jag vill gärna ge en eloge åt socialministern, som tillsatte ledningsgruppen och såg till att den kom i gång med arbetet. Jag emotser med spänning den rapport som den här gruppen kommer att lämna. Den blir efter vad jag har hört ganska omfattande. För min del och för de övriga politikernas del blir det väl då anledning att ta ställning. Det är litet besvärligt att tillhöra referensgruppen, för man vet inte om man är med eller inte. Vi får inte vara med på sammanträdena utan blir informerade vid sidan om. Jag måste säga till socialministern att det är en ganska besvärlig situation. Man kan faktiskt råka komma i det läget att man blir ansvarig — psykologiskt sett — för någonting som man inte är ansvarig för. Men vi får väl försöka att arbeta efter de för utsättningar vi har. Det skall som sagt komma en rapport, och då får vi ta ställning till den. Jag begärde ordet också därför att jag hörde Rune Torwald tala om att det är väldigt svårt att komma till rätta med narkotikamissbrukarna, att få dem på rätt köl och att få dem tillbaka till ett normalt liv. Det har sagts många gånger i kammaren, även om det var mer vanligt tidigare. Jag minns ett tillfälle då Astrid Kristensson stod här och sade att nästan inte en enda narkotikamissbrukare blivit hjälpt. Jag tror att vi nu kan konstatera att det är en felsyn. Vi i referensgruppen har bl.a. varit uppe på Rätansgården söder om Östersund, där Stockholms kommun har ett behandlingshem. Utvärderingen av behandlingen där är inte färdig, men man talar om att 50 26 av de intagna återförs till ett normalt liv och att kanske 25 26 inte kommer så långt men i varje fall blir betydligt förbättrade. Jag tycker att det är oerhört uppmuntrande, när man vet vad narkotikan betyder för dem som är beroende — hur starkt greppet blir om de människorna. Men det fordras naturligtvis ett väldigt engagemang för att få en människa ur narkotikans klor. Herr talman! Det var bara detta jag vill säga i det här läget; jag har anledning att återkomma senare.
Herr talman! Det var ju ett långt svar som jag fick i slutänden. Det är ganska naturligt att jag har tagit del av de kommittédirektiv för kartläggningen av narkotikamissbrukets omfattning som slogs fast vid regeringssammanträdet den 7 mars 1977. Jag har också tagit del av ledningsgruppens massmediaintervju sådan den stod att läsa i tidningspressen den 14 oktober. I min interpellation har jag frågat statsrådet om ett samlat åtgärdspaket är att vänta på det sätt som statsrådet lovade i en debatt i november 1976. Jag har utgått från att ledningsgruppens slutprodukt, utredningen plus kartläggningen, skulle utgöra underlag för ett samlat åtgärdspaket inte bara kortsiktigt utan också långsiktigt. Av det massmediabesked som ledningsgruppen lämnat framgår att man har ett mycket kortsiktigt målinriktat program. Jag saknar alltså ett långsiktigt program. Därför har jag med utgångspunkt också i ett av de många uttalanden som statsrådet gjort i den här saken frågat statsrådet hur han tänkt sig att bekämpa den organiserade brottsligheten, eftersom den är det onda i den här cirkeln. I november 1976 konstaterade statsrådet själv att det är den som vi måste angripa. Om vi skall lösa de här frågorna långsiktigt måste vi komma åt den organiserade brottsligheten. Hur skall det ske? Det var frågeställningen.
Herr talman! Jag vill använda de sista minuterna för att göra ytterligare några kommentarer i debatten om den något infekterade frågan: tvång eller inte inom socialvården. Det är uppenbart att bland ledande före trädare för socialvården ingen vill ha tvång, men om man träffar folk på fältet — vilket jag har gjort ganska flitigt under de senaste två-tre åren — finner man nästan ingen som påstår att man kan helt undvara tvångsåtgärder. Låt mig bara nämna tre fall där socialarbetarna, enligt mitt sätt att se, måste se till att ifrågavarande narkomaner underkastar sig den behandlingsskyldighet som jag menar är erforderlig. Jag avser sådana fall där tredje man drabbas. I det första fallet har vi en heroinbrukande dam, eller flicka, som blir gravid. Om inte vederbörande socialarbetare ingriper när han vet detta medverkar han till att det föds ett heroinskadat barn med men för livet. Det kan, menar jag, inte vederbörande göra. Såvitt jag förstår kan man inte tillgripa lagen om sluten psykiatrisk vård för att komma till rätta med det problemet. Det är ju inte fråga om det utan helt enkelt om att man måste skydda tredje man. För det andra finns fall med drogberoende föräldrar — de är tyvärr inte så sällsynta — som har små barn, som de periodvis inte sköter. Under den tiden då de missbrukar narkotika vet de inte riktigt vad de gör och då blir det ofta ett virrvarr i hemmet. Däremellan är de ofta väldigt kärleksfulla och ordentliga mot sina barn, men man kan inte tillåta, enligt min och många fältarbetares uppfattning, att barnen blir något slags terapeutiskt hjälpmedel för att hjälpa narkomaner tillbaka till ett vanligt naturligt liv. Där måste man ingripa och skilja barnen från föräldrarna till dess föräldrarna har kommit därhän att de återigen kan anförtros vården av sina barn, dvs. blivit fria från sitt drogberoende. För det tredje har vi de fall — som tyvärr inte heller är få — där drogmissbrukare misshandlar och stjäl från sina föräldrar, gör livet rent ut sagt till ett helvete för föräldrarna. Där måste man också ingripa för att skydda föräldrarna från att bli totalt förstörda både psykiskt och kanske rent av fysiskt genom åtgärder från sina drogberoende barn. Jag hoppas alltså att socialministern inte faller undan för de påtryckningar som jag vet förekommer om att man helt skall eliminera alla möjligheter att använda tvångsåtgärder inom socialvården.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Evert Svensson att just ungdomsarbetslösheten är en oerhört viktig fråga i sammanhanget. Ungdomen är en stor riskgrupp. Det är därför vi har gjort satsningar för att bekämpa särskilt ungdomsarbetslösheten. Evert Svensson sade; beträffande den referensgrupp som han är med i, att han inte riktigt vet hur han skall uppfatta sin roll, om han kommer att ställas till ansvar för någonting. Det är inte avsikten, utan vi har kallat denna grupp för att dels informera om det arbete som pågår — alltså information till partierna —, dels få synpunkter från partirepresentanterna. Uppfatta det alltså så, Evert Svensson. Vi har inte tänkt ställa någon att bekämpa att bekämpa narkotikamissbruket till ansvar utan vi har försökt arbeta öppet, och det hoppas jag att vi kan fortsätta med. Jag har nämligen uppfattningen att det här är en fråga som vi alla — över partigränserna — är beredda att försöka lösa och komma till rätta med. Det gäller alltså att få fram goda synpunkter, så att vi kan åstadkomma ett gott resultat. När det sedan gäller Ture Jadestigs resonemang om kortsiktiga och långsiktiga insatser vill jag säga att vi inte under det här året klarar den kartläggning som riksdagen har beslutat om och den utredning som är på gång. Vi räknar med att vi skall bli klara nästa år. Jag har talat med ordföranden för inte så länge sedan, och jag vet att det är ett svårt jobb. Vi lägger nu först fram det åtgärdspaket som ledningsgruppen jobbar med. Det innehåller framför allt åtgärder på kort sikt men även för framtiden: Vi bygger ut vårdinsatserna, och det är ju en framtida och mera långsiktig åtgärd. Men jag förstår att Thure Jadestig undrade vad vi gör för att bekämpa brottsligheten. Jag tror vi är överens om att det är viktigt. Jag har vid något tillfälle sagt att det inte är något annat område som föder en sådan brottslighet som narkotikan, dels därför att narkotikasyndikaten inte skyr några medel för att skaffa sig pengar, dels därför att de som är beroende måste ha pengar till att köpa narkotika. Det är därför oerhört viktigt att komma till rätta med denna brottslighet. Ett led i bekämpandet av narkotikan är naturligtvis att minska konsumtionen. Det gör vi för det första genom förebyggande åtgärder, så att inte nya grupper hemfaller till narkotikaberoende. Uppgifter vi har fått visar glädjande nog att det inte är lika många ungdomar som börjar använda narkotika nu som för ett par år sedan. Jag hoppas att de siffrorna håller och blir ännu lägre. För det andra gäller det att ge dem som i dag är missbrukare vård. Betydelsefulla är vidare de ökade polisinsatserna. De kap som har gjorts är ett resultat av bl.a. det internationella polissamarbetet. Den omdisponering av resurserna som skett här i landet har också lett till en del goda resultat. Det är på dessa olika sätt vi måste arbeta. Det här området är så oerhört svårt därför att de som handlar med den här varan söker alla möjliga vägar för att förfina sitt distributionssystem.
Herr talman! Jag ämnar inte ta upp någon större diskussion om frihet och tvång. Jag vill bara säga att jag har erfarenhet från nykterhetsvården, och jag vet vad tvånget har betytt där. Jag vet att det f.n. är kö till de behandlingshem vi har. Rätansgårdens och andra behandlingshems goda resultat kanske inte består om man sätter in de åtgärder som det ropas på av Rune Torwald. Men vi får en debatt om detta senare — socialutredningen har framlagt sitt förslag. Jag vill bara tillägga att det inte är någon som inbillar sig att man inte i vissa ögonblick måste tillgripa tvång — det är bara fråga om var det skall ligga och när det skall tillgripas.
Herr talman! Jag skall inte heller förlänga debatten. Men jag bestrider att det är kö till alla frivilliga vårdhem. Jag har kontrollerat saken i Göteborgsområdet, och där finns bevisligen ett relativt stort antal tomma platser. Det förvånar mig, och det är naturligtvis trist, men det är uppenbarligen så. Jag tror inte heller att tvånget haft någon vidare positiv effekt i alkoholistvården, annat än i så måtto att man i vissa fall kunnat skydda anhöriga från att bli misshandlade. Det tror jag också är en viktig effekt. Men när det gäller narkomanvården finns det tyvärr en hel del andra nyanser man måste ta hänsyn till.
Herr talman! Konkret skulle man kunna tolka statsrådets anförande så, att något handlingsprogram mot den organiserade brottsligheten inte föreligger — det är bara någonting som vi pratar om. De åtgärder man vidtar snuddar bara vid ytterkanterna av problemet. Det är kärnpunkten i min kritik. Skall man komma åt det onda som drogmissbruket är upphov till måste man angripa dels den sociala bakgrunden och dess orsaker, dels den organiserade brottsligheten, som är grunden till den onda cirkeln.
Herr talman! Det allmänna intrycket när man tar del av undersökningarna är, Rune Torwald, att det är kö till dessa behandlingshem, att de inte räcker. Det är anledningen till att vi i den socialdemokratiska motionen har krävt och att regeringen förbereder en utbyggnad av dessa. Sedan har jag förstått att i Göteborgsområdet är det kanske framför allt samordning mellan de olika institutionerna som saknas.
Herr talman! Thure Jadestig påstod att det inte finns något handlingsprogram utan att det arbetas så att säga i ytterkanterna. Jag vet inte vad han grundar det påståendet på. När riksdagen beslöt att vi skulle göra en kartläggning av orsakerna till narkotikamissbruket var väl tanken — så uppfattade jag det — att när vi får det materialet skall det behandlas och leda fram till någonting. Det materialet har vi ännu inte fått. Men det paket som ledningsgruppen jobbar med tar upp hela problematiken, eftersom vi har med rikspolisen, tullen, kriminalvårdsstyrelsen och hela den sociala sektorn samt skolan. Men jag skulle vara väldigt intresserad av att höra vad Thure Jadestig anser saknas, så att vi kan diskutera huvudlinjen.
Herr talman! Jag har i min interpellation frågat statsrådet om det åtgärdsprogram som statsrådet utlovade i november 1976 i en debatt med anledning av en socialdemokratisk motion med krav på kartläggning av orsakerna till narkotikamissbruket. Jag noterar att statsrådet hänvisar till att kartläggningen skall ge materialet för statsrådets handläggning av frågan. Statsrådet har själv vid olika tillfällen i massmedia och på andra håll talat om att åtgärder skall vidtas mot den organiserade brottsligheten. Därför har jag ställt frågan: Vad gör ni?

Herr talman! Per Bergman har i en interpellation ställt följande fyra frågor till mig om pågående arbete med förslag till ny lagstiftning om markanvändning och byggande. 2. När stod det klart för departementsledningen att förslag inte skulle framläggas under försommaren eller i vart fall sommaren 1977? 3. Hade enligt bostadsministerns mening under vintern och våren 1977 alla rimliga åtgärder vidtagits för att påskynda arbetet? 4. Bedrivs arbetet helt på tjänstemannanivå? Om inte — vilka allmänna politiska riktlinjer styr arbetets inriktning? I ett frågesvar den 13 december 1976, som det också hänvisas till i interpellationen, framhöll jag att det då kunde anses tekniskt möjligt att presentera en departementspromemoria under försommaren 1977. Under vintern och våren 1977 analyserades det material som arbetats fram inom departementet successivt. Diskussioner fördes med olika berörda, bl.a. med företrädare för Kommunförbundet och statens planverk. Dessa analyser och kontakter gav vid handen att ett färdigt förslag i egentlig mening inte förelåg och att betydande omarbetningar och kompletteringar var nödvändiga. Att fortsätta arbetet utan att ta hänsyn till detta fann jag — efter noggranna överväganden — vara olämpligt. I olyckliga fall skulle det kunna leda till att reformerna ytterligare skulle skjutas på framtiden, om nämligen departementspromemorian skulle mötas av en omfattande kritik från remissinstanserna. Jag fann det då lämpligare att pröva om den kritik som hade framförts under hand var berättigad Nr 22 och att ge tid för de omarbetningar som kunde befinnas lämpliga. Jag vill gärna i detta sammanhang betona, att vad jag nu har sagt inte skall uppfattas som något uttalande om kvaliteten i det arbete som = | utförts tidigare inom departementet. Som jag just har sagt, förelåg inget — Om förslag till ny färdigt förslag. Naturligtvis bör det inom ramen för ett pågående arbete = lagstiftning om I tas fram skrivna produkter av varierande art och kvalitet. Att från ett — markanvändning sådant material dra slutsatser om vilket förslag som slutligen skulle ha — och byggande lagts fram är naturligtvis inte möjligt. Ett mycket viktigt led i arbetet är också att bredda kontaktytorna. Det är värdefullt att redan under arbetets gång få del av synpunkter från dem som praktiskt skall tillämpa lagen. Självfallet utgör dock bygglagutredningens förslag och remisskritiken det grundläggande materialet i arbetet. När kompletteringarna och omarbetningarna blir klara, vill jag för dagen inte uttala mig om. Detta gav jag också besked om före sommaren, bl.a. i ett tal i Karlstad i mitten av juni. Efter alla dessa år av utredande under den förra regeringen känner jag emellertid ett starkt tryck att snabbt åstadkomma ett resultat, och vi kommer att göra vårt bästa för att motsvara förväntningarna inom rimlig tid. Med vad jag nu har anfört anser jag mig ha besvarat frågorna 1-3. Vad beträffar den fjärde frågan, så grundar sig naturligtvis arbetet med ny lagstiftning om markanvändning och byggande på regeringsförklaringens innehåll.